Herr talman! Olof Johansson har frågat statsministern vilka slutsatser regeringen anser att man bör dra av årets hårda och utdragna avtalsrörelse inom den offentliga sektorn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill först beröra bakgrunden till den arbetsgivarpolitiska inriktningen av löneförhandlingarna inom den statliga sektorn. I den personalpolitiska propositionen våren 1985 lämnade regeringen förslag till riksdagen om den lönepolitik som staten som arbetsgivare bör föra. Förslagen hade som utgångspunkt att verksamhetsintresset tydligare än under 1970-talet skulle vara styrande för statens position i löneförhandlingarna. Det innebär bl.a.: —- att lönepolitik och lönesystem skall vara förenliga med en balanserad samhällsekonomi, —- att större löneskillnader skall undvikas för arbetstagare med likvärdiga arbeten inom olika arbetsmarknadssektorer, — att lönesystemet skall främja flexibilitet, decentralisering och delegering och —- att lönepolitiken i övrigt grundas på demokratiska ideal om rättvis fördelning. Riksdagen delade de uppfattningar som redovisades i propositionen. Riksdagen har vidare uttalat som sin mening att det är viktigt att en uppgörelse om lönerna träffas som skapar förutsättningar för både höjda reallöner och långsiktig stabilitet och expansionsförmåga i vår ekonomi samt att detta kräver låga kostnadsökningar och långsiktighet i lönepolitiken. Riksdagen pekade i sammanhanget på att lönebildningen inom den statliga sektorn får betydelse för hela samhällsekonomin dels direkt genom sin inverkan på statsbudgeten, dels indirekt som jämförelse för andra arbetsmarknadssektorer. Dessa utgångspunkter har legat till grund för arbetsgivarverkets positioner i avtalsförhandlingarna. Årets avtalsförhandlingar på den offentliga sektorn har varit komplicerade. Jag kan se flera orsaker till detta: — De lönenivåökningar som ägde rum 1985 ledde till lönekostnadsökningar även 1986. Samtidigt hävdade de offentliganställdas organisationer att de släpat efter i löneutvecklingen gentemot den privata sidan under tidigare år. I denna diskussion fanns det minst lika många värderingar, definitioner och beräkningsmetoder som det fanns parter. —- Vi har på den offentliga sidan tre arbetsgivarparter och sex arbetstagarparter. På arbetsgivarsidan har förhandlingarna skett samordnat inom ramen för den s.k. OAS-en. Någon motsvarande samordning finns inte på arbetstagarsidan. —- Vi har samtidigt en förhandlingsordning som skall leda fram till överenskommelser som ryms inom ramen för i praktiken ett lönesystem på resp. kommunal och statlig sida. På den statliga sidan skall i ett system rymmas dels de tre arbetstagarorganisationernas ganska så olika krav, dels verksamheternas krav. — Det saknas i dag en handfast teori som parterna på både den offentliga och privata sidan accepterar om hur stort det samhällsekonomiskt försvarbara utrymmet för löneökningar är. Inte minst har diskussionen om följsamhet mellan privat och offentlig sektor visat detta. —- Våren var komplicerad. De sex personalorganisationerna var oense om själva förhandlingsuppläggningen. Några ville förhandla snabbt under våren och före sommaren. Andra ville absolut vänta med alla realförhandlingar till hösten. En facklig organisation gick ut i strejk på försommaren innan någon egentlig budgivning startat, för att understryka att det var bråttom. Detta medförde att det blev nödvändigt för regeringen att tillsätta en medlingskommission. —- Medlingskommissionen lade fram flera förslag som förkastades av parterna. Detta berodde inte bara på oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare om nivåer och andra villkor utan i hög grad också på att de fackliga organisationerna inte sinsemellan hade en gemensam uppfattning om hur ett tillgängligt löneutrymme borde fördelas. Det är förvisso inte första gången som en avtalsrörelse på det offentliga området varit komplicerad och lett till allvarliga konflikter. Avtalsrörelsen 1980 ledde till allvarliga konflikter som fick konsekvenser för bl.a. samhällsekonomin. Även tidigare och senare avtalsrörelser har varit komplicerade och i vissa fall lett till konflikter. Det finns en rad slutsatser att dra av årets avtalsrörelse. Jag är emellertid inte beredd att i dag redovisa regeringens definitiva uppfattning. Enligt min mening bör parterna nu själva diskutera erfarenheterna av årets avtalsrörelse. Regeringen avser för sin del att inbjuda parterna till en gemensam diskussion. På vilket sätt framtida avtalsrörelser på det offentliga området kan bli mindre problemfyllda får bedömas mot bakgrund av bl.a. dessa diskussioner.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Den 3 november begärde vi från centerns sida att 1986 års lönerörelse för den offentliga sektorn skulle bli föremål för en särskild debatt här i riksdagen. Det avvisades av socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna med hänvisning till att avtalsrörelsen ännu inte var definitivt slutförd. Till saken hör emellertid att vi aldrig begärde debatt vid viss tidpunkt. Egentligen vet vi inte heller i dag om 1986 års avtalsrörelse är avslutad. I går fick vi höra att beslut förväntas om sammansättningen av konsumentprisindex och slutreglering av decembersiffrorna den 13 januari 1987. Det handlar bl.a. om bostadslånekostnadernas inverkan på konsumentprisindex. I övrigt handlar det om den rätt till omförhandling som inträder om inflationstaket på 3,2 Jo för jämförelsetiden december 1985-december 1986 passeras med eller utan förändring i KPI:s sammansättning. I interpellationssvaret begränsar sig statsrådet till arbetsgivarpolitiska synpunkter på löneförhandlingarna. Det är ett snävt synsätt. Anledningen till att jag ställde frågan till statsministern är att många departement och statsråd är inblandade. Jag kan exempelvis nämna civildepartementet. En av dess uppgifter är att ändra och utveckla den offentliga verksamheten med sikte på ökat servicetänkande och ökad kvalitet. Det finns naturligtvis betydande risker för att det arbetet försvåras efter årets avtalsrörelse. I varje fall är det ingen enkel uppgift. Låt mig på denna punkt säga att det då är viktigt att vi politiker — även om det råder konflikter på den offentliga sektorn — som är ansvariga är beredda att deklarera att vi står för de beslut som vi fattat i demokratisk ordning och som går ut på att vi skall ha en offentlig gemensam sektor för att lösa vissa uppgifter i vårt samhälle. Då skall vi inte dra in frågan om privat eller offentligt i den debatten, som ju handlar om fördelningen av löneutrymmet. Där förhåller det sig, som jag ser det, inom den offentliga sektorn inte på annat sätt än inom andra sektorer i samhället, dvs. att vi har anledning att erkänna dess betydelse och stå för det vi har beslutat. Ett annat departement som i hög grad berörs och som spelar en avgörande roll är naturligtvis utbildningsdepartementet. Det har till uppgift att skapa förutsättningar för att ffrämst ungdomar skall kunna skaffa sig kunskaper och kompetens utan att ruinera sin ekonomi för framtiden. Då krävs bl.a. ett nytt studiemedelssystem, som vi från centerns sida föreslagit. Arbetsmarknadspolitiken spelar givetvis en avgörande roll för balansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden nu och i framtiden. Det är naturligtvis illavarslande med den minskande tillströmningen av elever till vissa utbildningsområden, t.ex. människovårdande yrken. Det handlar också här om en helhetssyn på verkligheten och om konsekvenser som måste få sitt utlopp i bl.a. statens och kommunernas lönepolitik. Dessutom har arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta medlare om så krävs — då, men inte förr, vill jag tillägga. Finansdepartementet, även utanför Bengt K. Å. Johanssons ansvarsområde, kommer naturligtvis också in i bilden. Det handlar om samhällsekonomins villkor, förutsättningar och balanskrav. Det är därför jag har ställt frågan till statsministern. Min fråga berör ett vidare område än svaret. Därför ville jag inledningsvis redovisa dessa synpunkter. Avtalsrörelsen handlar egentligen om väldigt mycket. Det som behöver diskuteras, trots ändringarna i regeringskansliet med särskild löneminister och klarare ansvarsfördelning gentemot arbetsgivarverket, är bl.a. rollfördelningen i regeringen, alltså hur man skall uppträda under pågående förhandlingar och vem som skall göra det från regeringens sida. Det är egentligen orättvist mot löneministern att ta upp den debatten här — löneministern har inte det övergripande ansvaret. Men jag tycker att det har förekommit så anmärkningsvärda saker i den här avtalsrörelsen: inhopp under pågående förhandlingar och diskussioner som förts där man tagit ställning mot de offentliganställda, även från regeringsföreträdares sida. Därmed har man skapat en ännu mer konfliktfylld situation, och därför är rollfördelningen viktig att diskutera. Naturligtvis är det viktigt också att vi politiker inte lägger oss i vad fria avtalsparter förhandlar om, medan de håller på att förhandla. Och jag skulle vilja säga: Har man dessutom tillsatt en medlingskommission bör man hålla tand för tunga i den situationen. I de två sista styckena återfinns svaret på min fråga. Det är ett icke-svar. Man säger att man inte är beredd att i dag redovisa regeringens definitiva uppfattning. Man hänvisar till parterna och anmäler en gemensam diskussion med parterna. Det är det hela. Men alla parter är uppenbarligen inte beredda att ställa upp i den aviserade överläggningen med regeringen. Vad får den då för betydelse, enligt löneministerns uppfattning, i synnerhet om de som uteblir har den från regeringen mest avvikande meningen? Det kan enligt min uppfattning finnas anledning att längre fram och mer preciserat komma tillbaka till ämnet för dagen. Vi skulle inte vilja föregripa parternas egna diskussioner, men det finns anledning att ventilera erfarenheter och bakomliggande faktorer som spelat roll i årets avtalsrörelse. Och detta bör helst ske i nära anslutning till avtalsrörelsen. Jag hoppas att vi skall kunna återkomma till den diskussionen.

Herr talman! Jag har redan under den allmänpolitiska debatten, bl.a. i en replikväxling med statsrådet Johansson, redovisat mina synpunkter på årets lönerörelse. Slutförandet av förhandlingarna för de offentliganställda ändrar inte omdömet att årets avtalsrörelse varit ovanligt lång och ovanligt stökig, med mycket missnöje och många konflikter. Det viktiga målet att bryta tendensen till en alltför snabb kostnadsstegring i Sverige har ändå inte nåtts. Statsrådet Johanssons chef, finansminister Feldt, har i en intressant intervju i Dagens Nyheter i går medgett att lönenivån stigit för mycket i år. Ändå är han faktiskt alltför optimistisk när han räknar med att uppgången skallstanna vid7 90. Konjunkturinstitutet har angett totalsiffran 8 26, och på den offentliga sidan blir det ca 9 90. Inte heller nästa år erbjuder någon tröst. PKbankens ekonomer förutspådde i förra veckan en lönestegring på drygt 6 96. Många faktorer talar för att det kan bli än mer. Prisklausulen för i år kommer av allt att döma att utlösas, med rätt till nya förhandlingar som följd. Dessutom medför det fortsatta dollarfallet — till följd av valutakorgens konstruktion — en smygdevalvering som bäddar för en kraftig löneglidning med början i exportindustrin. Det mest intressanta i intervjun med finansministern var dock att han så tydligt erkände problemet med den dubbla obalansen inom den offentliga sektorn. Med det brukar man mena att lägre tjänstemän i allmänhet har bättre betalt hos staten än i privata företag medan motsatsen gäller för högre tjänstemän. Det var ett problem som enligt det riksdagsbeslut som löneministern tidigare åberopade skulle avhjälpas i årets avtalsrörelse. Jag vill nu fråga löneministern: Anser statsrådet att riksdagen bör vara nöjd med hur det uppdraget har utförts? Regeringens misslyckande på det offentliga avtalsområdet har som vanligt framkallat förslag om ändringar i förhandlingsrätten. Men det är enligt min mening inte på det området problemet ligger. Man överdriver skillnaden mot den enskilda sektorn. Det är även där möjligt att genom att strejka med små nyckelgrupper lamslå för folkhushållet viktig verksamhet. Det kan visserligen sägas att tjänstemännen på den offentliga sidan inte riskerar jobben vid arbetskonflikt, men å andra sidan lider arbetsgivaren normalt ingen ekonomisk skada. Vidare har statstjänstenämndens sammansättning diskuterats, men den överensstämmer faktiskt med förhållandena på den privata sidan. Och viktigast av allt: Lönebildningen lämpar sig väldigt dåligt för lagreglering. Blir löntagarna tillräckligt missnöjda, strejkar de faktiskt, oavsett vad som står i lagen. Nej, om man skall få bukt med de problem som framträtt i årets offentliga . lönerörelse, då får man ta till betydligt större strukturella grepp, som har att göra med den offentliga sektorns storlek och tillväxt. När pengarna inte längre räcker till för samma snabba expansion som tidigare utan man tvärtom måste börja spara, då har socialdemokraterna oftast satt in sina stötar mot det som av tradition är kärnan i statens verksamhet. Betecknande är att lönemissnöjet och de stora personalavgångarna inträffar just inom försvaret, polisen och domstolsväsendet. Ett angränsande problem är det offentliga tjänstemonopolet inom framför allt vård, barnomsorg och utbildning. De som har utbildat sig för verksamhet inom dessa sektorer har ju inga andra arbetsgivare än sina nuvarande att gå till. När de skall demonstrera sitt missnöje återstår därmed bara strejk. Om möjlighet öppnades för privata alternativ skulle lönesättningen bli mera marknadsanpassad. Finansministern har alldeles rätt i att även lönen i offentlig tjänst skall återspegla marknaden, vilket han sade i Dagens Nyheter i går. Det var också innebörden av riksdagsbeslutet om riktlinjer för den statliga personalpolitiken, som skulle ligga till grund för årets förhandlingar — statsrådet Johansson har själv återkommit till den utgångspunkten. Jag vill därför fråga: Anser statsrådet att den uppgörelse vi nu har fått motsvarar de av honom förut citerade kraven på flexibilitet, decentralisering och delegering? Enligt min mening kan inte den närmare avkänning mot marknaden som finansministern efterlyser åstadkommas med mindre än att beslutsrätten i lönefrågor som gäller anställda i offentlig tjänst decentraliseras till myndighetsnivå. Jag anser likaledes att det vore en framgång om motsvarande decentralisering skedde på den privata sidan. Jag tror mig veta att statsrådet Johansson strävar i samma riktning. Kan statsrådet utlova en tydlig förändring på den här punkten fram till nästa avtalsomgång?

Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot vad Olof Johansson sade. Jag tar fasta på det gemensamma intresse som Olof Johansson uttryckte ungefär så, att man skulle stå upp för den offentliga sektorn och att verksamheten där är så viktig att man bör diskutera den för sig, utan att nödvändigtvis alltid göra jämförelser med privata verksamheter.

Jag har inte uppfattat det hela så, att det finns organisationer som inte är beredda att nu göra en genomlysning av hur denna avtalsrörelse har utvecklats. Jag tror att alla har ett intresse av att granska vad som har hänt, vad som blev fel och vad för slutsatser man skall dra av den turbulens och de problem som växte fram. Sker inte det i alla läger i en gemensam diskussion, så tror jag att en sådan diskussion under alla omständigheter kommer att äga rum internt. Den har förvisso börjat i arbetstagarorganisationerna, och det finns självfallet anledning att också arbetsgivarorganisationerna för en sådan diskussion. Får jag sedan beröra det som Lars Tobisson tog upp i sitt inlägg. Frågeställningen är: Har vi utifrån de målsättningar som riksdagen drog upp och som regeringen drog uppi sin proposition, som underställdes riksdagen, anledning att vara nöjda med det sätt på vilket grundlinjerna har fullföljts? Den frågeställningen kanske är en bättre utgångspunkt för en diskussion än finansministerns uttalande i en intervju, som väl hade i stort sett samma innebörd, nämligen att det funnits betydande problem på den statliga sidan som det var viktigt att avtalsrörelsen kunde påverka och försöka lösa. De lönepolitiska mål som sattes upp i propositionen var att man skulle beakta samhällsekonomin, att man skulle undvika stora löneskillnader mellan likvärdiga arbeten inom olika arbetsmarknadssektorer, att statens positioner tydligare skulle bestämmas av verksamhetsintresset och av strävan att åstadkomma en ändamålsenlig personalförsörjning. Vidare skulle lönesystemen främja flexibilitet, decentralisering och delegering och dessutom grundas på demokratiska ideal och rättvis fördelning. I den propositionen sades också uttryckligen det som Lars Tobisson efterfrågade, nämligen att det i alla läger, i propositionen och i riksdagens beslut fanns en medvetenhet om att det skulle uppstå svårigheter i de fall där väsentligt annorlunda fördelningsprinciper tillämpades på arbetsmarknadssektorerna, dvs. på den offentliga jämfört med den privata. Successivt ökande skillnader i anställningsvillkor för arbetstagare med likvärdiga arbeten skulle leda till spänningar. Erfarenheterna visar ocskå, stod det i propositionen, att det uppstått störningar i personalförsörjningen på olika sektorer. För statens del hade detta främst medfört att vissa nyckelgrupper varit svåra att behålla eller rekrytera. Redan i propositionen erinrades om att man i de avtal som hade träffats i senare lägen hade försökt påverka detta bl.a. genom att låta lönesystemen innehålla fler inslag av individuell anpassning av lönen. Jag kan konstatera att man genom den uppgörelse som har träffats på det statliga området den här gången i väsentlig utsträckning har syftat till och även skapat möjligheter att ytterligare utveckla dessa principer. Man får mer inslag av individuell anpassning till situationen, mer anpassning till verksamhetsintresset och mer av individuell lokal anpassning.

Herr talman! Jag vill återkomma till den nya rollfördelningen inom regeringen. Jag påstår naturligtvis fortfarande inte att Bengt K. Å. Johansson har något totalansvar, men anser regeringen verkligen att denna har fungerat tillfredsställande under den nu avslutade avtalsrörelsen? Det kan man inte rimligtvis anse, efter alla de inhopp från sidan som förekom under pågående diskussioner mellan parterna och under pågående medling. Som jag uppfattar det var det ett nytt drag i denna avtalsrörelse, på det sättet att SAMAK-rapportens inkomstpolitiska synsätt har kastat sin skugga över den. Den rapporten har vi diskuterat förut, och nu är den slängd i papperskorgen, men det har funnits drag i denna avtalsrörelse av att regeringen har agerat så att säga mellan parterna i den pågående konflikten och under pågående förhandlingar. Därför är min fråga: Anser regeringen verkligen att rollfördelningen har fungerat på ett tillfredsställande sätt? Så en annan sak som står i interpellationssvaret och som jag inte hann kommentera i det förra inlägget. Om den medling som startade ganska tidigt i år, innan man hade förhandlat i botten, säger Bengt K. Å. Johansson, efter att ha redogjort för situationen under våren: ”Detta medförde att det blev nödvändigt för regeringen att tillsätta en medlingskommission.” Mot bakgrund av händelseutvecklingen därefter ifrågasätter jag starkt om detta var nödvändigt eller ens lämpligt. Framför allt ledde det inte till ett bättre resultat. Ett vet man ju om medlingsarbete: det blir bara dyrare om man tillsätter medlare, för då måste man på något sätt ta hänsyn till båda parter. Vidare innebar detta att man helt enkelt inte hann förhandla i botten. Därför fick vi så småningom ett slutbud som bara innehöll en ram men ingenting om fördelningen, vilket gjorde slutfasen av avtalsrörelsen särskilt komplicerad. På den punkten är erfarenheterna entydigt negativa av inhoppet att tidigt utse en medlingskommission och inte först låta parterna förhandla ordentligt med varandra. Litet grand visar detta på den filosofi regeringen haft. Man har velat tvinga samman parterna för att kunna ha en klart identifierbar, samlad motståndare — det är ju vad regeringsföreträdare har sagt.

Herr talman! Jag ställer mina frågor till löneministern, därför att vi om några dagar i finansutskottet skall pröva och ta ställning till det avtal som föreligger på den statliga sidan, och då gäller det ju också att bedöma hur avtalet svarar mot de förutsättningar som vi från riksdagens sida har ställt upp. Jag fick en redogörelse för vad som står i den proposition riksdagen behandlade för ett år sedan. Det är nu inte det intressanta, utan frågan är: Hur har regeringen i praktiken efterlevt de riktlinjer som är angivna i propositionen? I det material som löneministern flera gånger har citerat skall jag ta fram två förhållanden på den statliga sidan som jag tycker det är angeläget att rätta till. Det ena är den dubbla obalansen. Löneministern sade litet vagt att han tyckte att det hade lagts en grund eller skapats förutsättningar för att göra någonting åt denna. Men faktum är att finansministern i den intervju han gav i Dagens Nyheter i går ingalunda var nöjd utan tvärtom underströk de fortsatta problem han kunde se, just när det gäller att hålla kvar nyckelgrupper i statlig tjänst när de betalas så mycket bättre på det privata området. Samtidigt sade han att de lägre tjänstemännen är avsevärt mycket bättre betalda i statens tjänst än på den privata sidan. Den här frågan föreföll i varje fall inte finansministern anse vara löst. Det andra problemet är decentraliseringen av förhandlingarna. Här kan man enligt min mening ingalunda hävda att regeringen i år har arbetat i den riktningen. Olof Johansson har kritiserat greppet att på ett mycket tidigt stadium tillsätta en medlingskommission, i akt och mening att framtvinga en samordning av förhandlingarna. Vi har ju sett vilka svårigheter den här stelheten i lönesystemet medförde på slutet, t.ex. det förhållandet att alla parter skall skriva under samma avtal. Löneministern kommenterade inte min fråga om begränsningar i förhandlingsrätten — flera socialdemokratiska debattörer har ju talat sig varma för sådana —, och det är egentligen inte överraskande. Strejkrätten kan ju helt enkelt inte förenas med socialism. Har man genomfört socialismen och en central planering av ekonomin, finns det inte utrymme för strejker. Nu menar jag nog inte att socialdemokraterna ännu är mogna för att ta ett steg som innebär ett upphävande av strejkrätten inom någon sektor —t.ex. inom den statliga sektorn. Jag medger utan vidare att Olof Johansson har rätt när han säger att det finns inslag av statlig inkomstpolitik i regeringens sätt att resonera. Därför tror jag att det skulle vara välgörande om löneministern i dag kunde ge ett besked. Jag frågar således: Kommer löneministern att eftersträva några begränsningar beträffande de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt?

Herr talman! När det gäller rollfördelningen inom regeringen — hur regeringen hanterar avtalsförhandlingarna på det statliga området — är Olof Johansson i och för sig den som kanske har en hel del att anföra i sådana här frågor. Jag skulle vilja säga så här: Jag tror inte att det finns några alldeles självklara och enkla lösningar på de här problemen. Det räcker kanske med att peka på de problem som man har haft i Finland och på andra håll när det gäller att komma fram till lösningar och avtal på det statliga området. Jag för min del är övertygad om att det är riktigt att parterna förhandlar. Man försöker då komma överens, och man vet vem det är man talar med. Men om Olof Johansson av alla ifrågasätter om det är rimligt att regeringen över huvud taget har en roll i avtalsrörelsen på det statliga området, har jag litet svårare att följa honom. Han har ju själv varit aktiv part i diskussionerna via sin statssekreterare. Det mönstret har vi emellertid brutit. Men det är ju så, att regeringen skall godkänna, ta ställning till, de avtal som träffats av arbetsgivarverket och som sedan skall underställas riksdagen. Därför är det ganska självklart att en förhandlande organisation på det statliga området — liksom på alla andra områden, för det finns ju också andra organisationer — måste ha en förankring. Det vore väl märkligt om man då antydde att det inte skulle vara nödvändigt. Sedan till frågan om medlingskommissionen, Olof Johansson. Jag har litet svårt att följa Olof Johansson också på den punkten. Det fanns ingen anledning för oss att försöka tvinga samman parterna. Problemet var att det fanns sex löntagarorganisationer. De ramar som stod till förfogande skulle rimligen inte komma att avvika särskilt mycket inbördes. Dessutom fanns det väldigt många olika delfrågor. Problemet var också att man hade helt olika uppfattning i fråga om själva förhandlingsordningen —som jag även sagt i mitt interpellationssvar. Det fanns inga enkla lösningar, i en situation när några absolut ville få till stånd en förhandling snabbt, medan andra, som var beroende av exakt samma förutsättningar i samma avtal, inte ville förhandla förrän vid en senare tidpunkt. I det läget var det naturligt — vilket också flera av parterna eftersträvade — att en medlingskommission tillsattes som kunde föra in förhandlingsarbetet i en konstruktiv fåra. Medlingskommissionen hade dessutom betydande erfarenhet av vad som hade hänt på den privata sidan. Att man inte hann förhandla i botten var inte medlingskommissionens fel, utan det berodde på själva situationen, dvs. att parterna hade helt olika utgångspunkter för hur förhandlingsarbetet skulle bedrivas. Lars Tobisson säger att finansministern minsann inte var helt nöjd ens efter avtalet med situationen på den statliga sektorn. Jag har inte sagt att vi nu skulle ha nått dithän att det inte återstår några problem med att rekrytera och hålla kvar personal på det statliga området. Jag sade att det har tagits ett betydande steg med det avtal som har träffats, där det har avsatts betydande potter dels för marknadslönetillägg, dels för omorganisationer, dels för rörlighetsfrämjande åtgärder i sig, dels och framför allt för selektiva åtgärder som skall fördelas myndighetsvis med inriktning på vissa yrkeskategorier. Detta avtal kan därför sägas ta sin viktiga utgångspunkt i de problem som analyserades i den personalpolitiska propositionen, som riksdagen ställde sig bakom, vilket jag är glad för.

Herr talman! Anledningen till att jag har tagit initiativ till denna debatt är att det efter en stökig, bråkig och konfliktfylld avtalsrörelse så lätt uppstår en diskussion enbart om de negativa delarna och att det inte förs en konstruktiv debatt. Det handlar om begränsning av förhandlingsrätten, och sådana debattinslag har förekommit, även från Bengt K. Å. Johansson närstående partikamrater. Det handlar om begränsning av utnyttjandet av strejkvapnet etc. Det är definitivt felaktigt att börja analysera detta, utan det handlar i stället om att se på lönestruktur och allmänna ekonomiska förutsättningar. Jag har inte velat gå in på en så omfattande debatt, men mycket av det som hände innan avtalsrörelsen kom i gång skapade en del av de negativa förutsättningarna. Den tredje vägens politik, med de inkomstklyftor som den har skapat, har fått en sådan negativ konsekvens. Det gäller t.ex. devalveringen 1982. Det är naturligtvis viktigt att analysera hela förutsättningen. Låt mig återkomma till de frågor som vi har diskuterat särskilt i dag. Jag anser att regeringen har flera roller, och det handlar just om att samordna dem. Som utanförstående betraktare anser jag att regeringen inte har lyckats iden uppgiften. Det är det min kritik gäller, inte att regeringen inte har någon roll — den har självfallet tre fyra roller. En del av dem har dessutom använts mera flitigt än andra. Det handlar bl.a. om den samhällsekonomiska balansen, och det bör naturligtvis klargöras — om möjligt tillsammans med parterna — hur mycket av gemensam nämnare som kan uppnås när det gäller bedömning av den ekonomiska verkligheten. Naturligtvis har regeringen att besluta om medling, men jag vidhåller att regeringens eget betyg åt den medling som sedan gjordes i det här fallet egentligen är ett kvitto på att det var misslyckat att börja i ett sådant skede. Som utanförstående är det svårt att överblicka allt som hände. Men det finns andra metoder för att få tidtabellerna att stämma överens. Man börjar samordningen när förhandlingarna har pågått tillräckligt länge och nått botten. Samtidigt kan man se till att uppnå en tidsmässig samordning. Det är inte säkert att en medlingskommission är det rätta vapnet i det fallet. På den punkten är det min bestämda uppfattning att det var ett misstag att tillsätta medlingskommissionen så pass tidigt. Jag har inte sagt att det var medlingskommissionens fel, utan felet var att regeringen tillsatte den vid fel tidpunkt.

Herr talman! Jag har suttit och avlyssnat denna debatt som rör ett intressant och angeläget ämne och blivit litet bekymrad. Jag trodde att löneministern vid det här tillfället skulle visa en litet större öppenhet för att diskutera misstag och erfarenheter som gjordes under den gångna avtalsrörelsen. Vi kan ha många synpunkter på vad det var som gick snett. Det kan bl.a. handla om löntagarorganisationernas sätt att spela sina roller. Men den frågan har vi inte så stor möjlighet att påverka i den här kammaren eller från statens sida. Vad vi däremot har ansvar för och kan påverka är hur staten spelar sin eller sina roller. Där tycker jag nog att det vore bra, löneministern, om det fanns ett litet större mått av insikt om de egna misstagen. Jag tror inte att det skulle skada statens position som rollinnehavare i avtalsförhandlingarna om man diskuterade den frågan litet mer öppet än vad herr Johansson nu är beredd att göra. Vi hade möjlighet att diskutera den här frågan i den allmänpolitiska debatten. Jag pekade då på fyra misstag som jag tycker begicks under den gångna avtalsrörelsen. Det ena var att regeringen alldeles för sent gav besked om sin syn på löneutrymmet och om direktiven, eller vad man vill kalla det, till sina förhandlare. Det andra var de provocerande uttalanden som gjordes av regeringsledamöter om de offentliganställdas strejkrätt. Det tredje har här kallats tvångsmedling, och det fjärde misstaget var den sammanblandning av rollerna som skedde, särskilt mot slutet av avtalsrörelsen, där regeringen blandade ihop rollen som arbetsgivare och rollen som statsmakt. Löneministern var då inte beredd att dra några slutsatser av vad som hade förevarit. Jag kunde förstå det. Dels var avtalsrörelsen inte riktigt slut, dels saknade alla distans till vad som hade hänt. Men också i detta interpellationssvar säger löneministern att han inte ännu vill redovisa några erfarenheter. Det tycker jag är litet tråkigt och en smula bekymmersamt. Nog finns det en del att säga t.ex. om behovet av att i finansplaner, uttalanden och intervjuer ge regeringens syn mera distinkt till känna när det gäller löneutrymme och vad man önskar att staten som arbetsgivare skall driva i förhandlingarna. Visst kan man om den s.k. tvångsmedlingen direkt säga att den inte gav några goda erfarenheter. Vi skall undvika att på det sättet försöka spänna ett paraply över allting. Alla vill i alla fall inte befinna sig under det. Beträffande strejkrätten tycker jag dock att löneministern gav ett besked under den allmänpolitiska debatten. Jag uppfattar det som ett beklagande av de uttalanden som hade gjorts och att man inte avser att tumma på den rätten i framtiden. Jag vore tacksam om det kunde bekräftas också här i dag. Den fjärde och på sitt sätt allra intressantaste punkten — som Olof Johansson också tog upp — är rollfördelningen mellan regeringen som statsmakt och regeringen som arbetsgivare. Bengt K. Å. Johansson borde ta initiativ till att försöka få till stånd en klarare rollfördelning mellan arbetsgivarverket och regeringen. Det är klart att det måste finnas ett intimt samspel mellan dessa parter, men det är viktigt att slå fast vem det är som står för replikföringen. Det fel som enligt min mening begicks under avtalsrörelsens gång var att än arbetsgivarverket — dess generaldirektör, dess ordförande — än regeringen — ibland löneministern, ibland finansministern och ibland också andra ministrar — gav besked och svarade på frågor vilket uppfattades som inlägg i avtalsrörelsen. På den punkten skapades förvirring hos motparten och hos allmänheten och uppenbarligen också i viss mån hos medlarna, som uppfattade svaret i augusti som ett ”jaså”. Därför kom nog arbetsgivarpartens eftertryckliga ”nej” i nästa slutbud som en överraskning även för medlarna. Bengt K. Å. Johansson borde kunna medge att ärendet på denna punkt inte hanterades på ett sätt som var bra för landets ekonomi och för den fria förhandlingsrättens anseende i framtiden.

2 december 1986 Herr talman! Jag vill först till Olof Johansson säga att också jag tycker att I ot Ro or detär bra att vi har fått en diskussion om avtalsrörelsen i riksdagen. Det är nog första gången vi har fört så pass distinkta diskussioner med utgångspunkt i en personalpolitisk proposition och därmed också fått riktlinjer som arbetsgivarverket och arbetsgivarföreträdarna sedan kunnat arbeta efter under förhandlingarna. Det har varit nyttigt, och det har medfört att vi fått en inriktning av avtalen som tillgodoser den del av verksamhetsintressena som var styrande och som drogs upp i propositionen. Vad beträffar det som Olof Johansson tog upp både i sin interpellation och nu i debatten vill jag säga att det självfallet finns all anledning att se över i vilken utsträckning förutsättningarna för avtalsrörelsen har varit gynnsamma. Det kan finnas en bristande överensstämmelse mellan hur avtalsrörelsen faktiskt utvecklades och de förutsättningar som fanns för handen — de var goda. Det var första gången på länge som man kunde se att det fanns ett utrymme för reala förbättringar av inkomsterna för de år förhandlingarna gällde. Olof Johansson har rätt i att ett skäl till att vi fick en problemfylld avtalsrörelse var att en del av organisationerna föreställde sig att det var möjligt att fylla igen de hål som hade uppkommit under tidigare skeden, när man haft reallönesänkningar. Det var inte möjligt, och därför kan man säga att brister under tidigare skeden kom att ligga oss i fatet under denna avtalsrörelse. Eftersom jag har ont om tid, vill jag till Ingemar Eliasson bara säga att vi har tagit initiativ för att göra rollerna klarare. Statssekreteraren för dessa frågor sitter inte längre i arbetsgivarverkets styrelse. Vi har tillsatt en särskild ordförande för detta i syfte att markera just den här åtskillnaden. Sedan finns det alltid hos press och kanske också hos motpart ett intresse av att föra samman de här rollerna, och detta kan man inte alltid värja sig mot. Jag är inte den som tycker att det bara är den ena sidan som har skulden, om det skulle gå snett i vissa hänseenden. Självfallet har även arbetsgivarsidan anledning att granska också sitt arbete, sitt agerande och allt vad som hänt och dra slutsatser av detta. Därför inbjuder vi också till diskussionerna.

Herr talman! Hugo Hegeland har i en interpellation till finansministern frågat dels i vilken utsträckning förnyelsefonderna och löntagarfonderna har beaktats vid 1985 och 1986 års avtalsrörelser, dels i vilken utsträckning de privata företagen har utnyttjat förnyelsefonderna för avsett ändamål. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. 1. Det ligger i sakens natur att det inte är möjligt att i siffror ange i vilken utsträckning löntagarfonder och förnyelsefonder har påverkat avtalsrörelserna. Det är emellertid min uppfattning att fonderna spelat en inte obetydlig roll för att vi kunnat få uppgörelser på den privata arbetsmarknaden utan konflikter och på lägre nivå än tidigare.

Av de beviljade projekten avser nära tre fjärdedelar utbildning, övriga forskning och utveckling.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Med förnyelsefonderna har vi fått ytterligare en förnyelse på det politiska språkets område. Förnyelsen torde väl stanna vid detta. Det gäller ju alltmer för socialdemokraterna att hitta på nya ord för gamla tankar, tankar som nästan alla bygger på uppfattningen att samhället skall förändras i socialistisk riktning. Den inslagna vägen är klar, men målet är lika oklart som någonsin. Ernst Wigforss — om jag nu får erinra om ett tidigare socialistiskt statsråd, tillika tänkare — älskade att tala om visioner. En realist däremot talar om illusioner. Nog tycker jag att statsrådet Johansson odlar illusioner när han anför att ”fonderna spelat en inte obetydlig roll för att vi kunnat få uppgörelser på den privata arbetsmarknaden utan konflikter och på lägre nivå än tidigare”. Nog är den framförda uppfattningen sällsynt anspråkslös när det gäller fondernas förmenta fördelar. För det första ligger ju löneuppgörelserna på den privata sektorn betydligt högre i vårt land än i jämförbara länder utan s.k. förnyelsefonder och klart över produktivitetsökningen. Förklaringen är naturligtvis att dessa fonder inte har haft någon dämpande effekt på avtalsrörelsen. För det andra har vi haft flera konflikter på den offentliga arbetsmarknaden, trots de s.k. förnyelsefonderna. Statsrådet talade nyss om allvarliga konflikter. Det här har skett, trots att vi inom denna sektor inte har haft motsvarande satsningar på utbildning, utveckling och forskning som vi har haft på den privata sektorn långt före de s.k. förnyelsefondernas tillkomst. Inom den offentliga sektorn borde vi sålunda ha haft en lugnare utveckling än inom den privata, om fonderna verkligen har haft den dämpande effekt som statsrådet hävdade. Socialdemokraterna har tydligen fått för sig att alla problem kan lösas bara man inrättar en fond. Jag har tidigare om det Fondsverige som vuxit fram på senare tid sagt — låt vara på engelska, eftersom poängen då verbalt och allitterativt låter litet bättre: There is no country in the world being as fond of funds as Sweden, dvs. att det inte finns något land i världen som är så förtjust i fonder som Sverige. I andra sammanhang talar regeringen så gärna om behovet av decentralisering. Men varför slår man då inte vakt om den decentralisering som vi har inom den privata sektorn, och låter varje företag självt få bestämma? Det är ju de enskilda företagen som bäst kan bestämma om hur mycket och på vilka områden man bör satsa på utbildning, forskning och utveckling. Jag förstår inte, herr talman, hur man någonsin kommit på något så konstigt som dessas.k. förnyelsefonder. Och beteckningen är ju, sakligt sett, helt vilseledande. Vad är det för förnyelse, att statens industriverk i stället för de enskilda företagen bestämmer om anslag till utbildning, forskning och utveckling? Det är ju fråga om en klåfingrighet, och den möjliggörs genom en enorm centralisering av besluten. Här har statens industriverk fattat ca 2 000 beslut om utnyttjandet av dessa s.k. förnyelsefonder avseende 6 000 projekt för sammanlagt 1,3 miljarder kronor. Det är ju precis som i Sovjet, där man på högsta nivå sitter och bestämmer vad företagen får göra och inte får göra. Naturligtvis betyder det mer byråkrati och mindre demokrati. Men säg den socialdemokrat som nöjer sig med des.k. förnyelsefonderna! Metallindustriarbetareförbundets ordförande, Leif Blomberg, har ju redan gått ut och krävt att förnyelsefonderna skall permanentas — och det innan en enda krona hade hunnit utnyttjas! Samma uppfattning har därefter framförts av pappersindustriarbetarnas förbundsråd. Och det var ju ”Blomman” i Metall som ursprungligen kläckte idén till dessa fonder. Jag vill därför fråga statsrådet Johansson: Står regeringen fast vid uppfattningen att fondmedlen, i den utsträckning de inte tagits i anspråk, återbetalas till företagen efter fem år? Kan vi lita på att regeringen, om den mot förmodan sitter kvar år 1990, kommer att stå emot kraven på en permanentning av fonderna? Jag vill, Bengt K. Å. Johansson, gärna ha ett lika klart svar som de svar jag kunde få på den tid statsrådet var min elev i Göteborg, låt vara i nationalekonomi och inte i politik.

Herr talman! Man väljer ju inte sina lärare, Hugo Hegeland.

Herr talman! Det gladde mig att höra att statsrådet också hade läst Ernst Wigforss. Läser man Ernst Wigforss rätt kommer man fram till att han ville socialisera allt som behövs för att genomföra det paradis han eftersträvade, nämligen ett socialistiskt samhälle. Det är ju inte underligt att redan han var inne på denna idé. Statsrådet säger att det är nödvändigt med dessa förnyelsefonder för att ta till vara den teknik som vi har sett utvecklas. Hur i all världen kunde den industriella revolutionen komma till stånd utan förnyelsefonder, utan statens industriverk och utan särskilda löneministrar? Det är fullständigt obegripligt. Statsrådet säger också att det är fråga om att de anställda skall få vara med och bestämma. Det skall vara decentralisering. Men förnyelsefonderna innebär ingen decentralisering — de anställda får ju inte bestämma något. Enligt de paragrafer som handlar om förnyelsefonderna skall de anställda bara yttra sig. Sedan har regeringen delegerat beslutanderätten till statens industriverk. De anställda bestämmer alltså inte. Däremot kan de mycket väl med stöd av MBL-avtal inom varje företag vara med och bestämma. Det sitter ju representanter för de anställda i företagsstyrelsen för varje företag av stor betydelse. Även i företag av mindre betydelse är de anställda med. De har alltså redan denna möjlighet. Det behövs absolut inga förnyelsefonder för att de anställda skall få inflytande över hur företaget använder pengar för utveckling och utbildning. Naturligtvis är enskilda företag mest intresserade av att utbilda sina egna anställda. Vad vet SIND om det? Ingenting givetvis. Det är klart att de vinstgivande företagen själva bäst vet vad framgången beror på, och alla är ju angelägna om att bevara sin konkurrenskraft. Jag kan inte se att dessa förnyelsefonder kan tillföra något nytt i detta sammanhang. Men låt mig erinra om statsministerns uttalande i ett anförande i Södertälje den 13 april. Då hävdade Ingvar Carlsson: ”Förnyelsefonderna är oerhört underskattade. Med sex till nio miljarder kronor har vi resurser att genomföra en av de största utbildningsreformerna i Sverige. Det är den återkommande utbildningen, som vi började tala om först i början av 70-talet.” Tillkomsten, herr talman, av förnyelsefonderna skall sålunda enligt statsministerns sätt att se saken tolkas som ett bevis på det allmänna utbildningsförfallet i Sverige — eftersom man behövde dessa 6-9 miljarder som man då hoppades på att få. Osökt kommer man att tänka på lovprisandet av des.k. löntagarfonderna, som ju också sades vara något av det viktigaste som hade hänt svensk demokrati. I tur och ordning skall alla nya fonder som socialdemokraterna inför höjas till skyarna som något av det viktigaste som hänt Sverige på resp. område. Nej, herr talman, den svenska modellen blir allt underligare — och det kommer den att förbli så länge slutmålet för alla dessa underligheter är visionen, dvs. illusionen, om ett hägrande socialistiskt lyckorike.

Herr talman! Jag tror att Hugo Hegeland skall gå ett varv till med Ernst Wigforss, om Hugo Hegeland har tolkat Ernst Wigforss så, att han vill socialisera allt genom någon sorts förstatligande. Så är det minsann inte — det finner man om man läser Ernst Wigforss. Det finns fler tankar än så, skulle jag vilja säga. I sitt första inlägg tog Hugo Hegeland upp en fråga som jag inte hann beröra. Varför har vi fått en så komplicerad avtalsrörelse på den offentliga sektorn — sade Hugo Hegeland, om jag förstod honom rätt — när det nu ändå finns förnyelsefonder? Det finns förnyelsefonder också på det offentliga området. Men om man hade haft en diskussion om förnyelsefonder som hade inneburit något mer grundläggande än det beslut som sedan fattades — där man avsätter särskilda pengar — så hade det kanske påverkat avtalsförhandlingarna positivt. Nu har det kommit in skrivningar i det offentliga avtalet som jag tycker pekar i riktning mot samma typ av resonemang — att man skall diskutera utbildning, produktivitet och förnyelsefrågor på ett konstruktivt sätt, så att vi alltså kopplar samman de här pengarna med viktiga målsättningar inom den Prot. 1986/87:40 offentliga sektorn. 2 december 1986 Hugo Hegeland säger: Vi klarade väl den industriella revolutionen i världen utan några förnyelsefonder. Ja, var inte så säker på det! Detta har att göra med kapitalbildning och med teknikspridning. Men om vi lärde oss att den industriella revolutionen ägde rum mellan 1830 och 1870, så skulle man kunna säga att vi inte riktigt har den tiden på oss i nuvarande skede. Nu går det snabbare, och för oss är det viktigt att vi kan ta till vara den nya teknik som kommer fram och som sprids snabbt — eller finns tillgänglig ganska snabbt — och att vi utnyttjar den på det sätt som jag beskrev i mitt förra inlägg. Sedan vill jag bara göra några ytterligare kommentarer. Det är ju inte så, att statens industriverk prövar vart och ett av dessa ärenden med hänsyn till hur pass man mellan företaget och de anställda har avvägt insatser för forskning resp. utbildning. Konstruktionen är sådan att det finns en vetorätt för huvudorganisationen. Därigenom finns det ett mycket starkt inflytande från de anställdas sida när det gäller hur dessa pengar används. Sedan friställs pengarna normalt via beslut av industriverket, utan att man behöver ge sig in på en prövning av hur parterna i det enskilda företaget har gjort sina avvägningar. Men det är viktigt att det blir ett gemensamt beslut, där de anställda kommer in som en likvärdig part i förhållande till företagsledningen. Så blir det inte genom att man har en ledamot i styrelsen, som sitter med och kan utöva ett visst inflytande. Avslutningsvis: Jag tror att statsministern liksom jag skulle kunna hålla ett ganska långt anförande både om det befogade i motiven till och om hur gynnsamt det har varit för Sverige att vi har skaffat oss AP-fonder, inkl. fjärde AP-fonden, löntagarfonder och förnyelsefonder. Hur mycket Hugo Hegeland än må anse att vi är förtjusta i fonder tror jag att dessa har ett berättigande. Att använda sådana är faktiskt ett konstruktivt sätt att fördela utnyttjandet av tillgångar över flera år.

Herr talman! Om nu förnyelsefonderna är så utomordentligt betydelsefulla som statsrådet Johansson och inte minst statsministern tycker, är det fullständigt obegripligt att ingen i regeringen tidigare hade kommit att tänka på detta. Det var ju Leif Blomberg som först framförde tanken på sådana. Anledningen härtill var helt enkelt att sådana enligt hans uppfattning skulle vara enda sättet att hålla tillbaka de höga lönekraven. Det var inte alls fråga om att det skulle finnas ett oerhört stort behov av utbildning inom företagen. Motivet var inte alls att de anställda överallt inom företagen hade brist på utbildning och att det därför behövdes utbildningsfonder. Dessa skulle i stället användas för att dämpa lönekraven, men så har givetvis inte blivit fallet. Man försöker nu med en förskönande omskrivning göra gällande att det här är fråga om en av de viktigaste utbildningsreformerna i Sverige, vilket t.ex. statsministern framhållit. Det är fullständigt nonsens. Visst hade Wigforss flera tankar, men vad gäller ett systemskifte räcker det med tanken på en fullständig socialisering av Sverige. Man tycks helt ha glömt att det inom varje företag pågått en ständig utbildningsverksamhet, vid maskiner, 21 ute på verkstadsgolvet, genom att personalen skickas på kurser osv., långt innan förnyelsefonderna fanns. Varför förklarar man från företagarhåll att förnyelsefonderna är helt onödiga? I finansutskottet genomförde vi en utfrågning med ledande företagarrepresentanter, och dessa avstyrkte bestämt sådana fonder som varande helt onödiga. Att så är förhållandet framgår även av det mycket ringa intresse som har visats för utnyttjandet av dessa. Det var vidare mycket betecknande att statsrådet sade att det är huvudorganisationerna som har vetorätt. Ja, det är inte mannen på verkstadsgolvet eller de anställda inom fabriken över huvud taget som har vetorätt mot användandet av förnyelsefonderna, utan det beslutas över huvudet på dem om fonderna skall få utnyttjas eller ej. Jag kan inte inse att detta på något sätt ökar den anställdes inflytande på verksamheten i företaget. Ett sådant inflytande kan givetvis utövas endast genom direkt samtal. De som arbetar i företaget märker var det finns brister i utbildningen och var nya insatser behöver göras. Volvo anslår exempelvis åtskilligt fler miljarder än vad företaget nu tvingas avsätta till de s.k. förnyelsefonderna. Å andra sidan tvingas företag i betydligt lägre vinstläge, vilka inte har så mycket pengar, att trots detta avsätta sådana medel. Jag kan tänka mig att vissa företag kan råka i en del svårigheter på grund av att de måste avstå från att använda dessa medel i åtminstone fem år.

Herr talman! Det är riktigt att Leif Blomberg, Metall, förde fram den här tanken år 1984 och sedan i 1985 års avtalsrörelse. Det var dock fråga om en tanke som hade tänkts tidigare. Jag tror t.o.m. att det finns dokument från 1970-talet där förnyelsefonder för utbildning nämns. En sådan här tanke kan dock få vänta till det lämpliga ögonblicket kommer, och det är inget tvivel om att det var ett gynnsamt tillfälle i det läge där företagen hade så stora vinster att redovisa, varav en del lämpligen kunde användas för de här viktiga ändamålen. Jag tror att Ingvar Carlsson har alldeles rätt när han säger att detta är en av de viktigaste utbildningsreformerna någonsin, eftersom den ger ett tillskott till utbildningen bland de anställda i företagen som vi inte har sett maken till tidigare. Men Hugo Hegeland är, skulle jag vilja säga, sant konservativ. Han säger att dessa utbildningsfonder redan fanns, att de är helt onödiga och att företagsledningen vet bäst. Har man denna uppfattning är det klart att man anser att utbildningsfonderna — förnyelsefonderna — är onödiga. Jag tycker emellertid inte det. Sedan skulle jag vilja polemisera mot Hugo Hegeland när han säger att dessa förnyelsefonder har utnyttjats dåligt. Jag tycker inte att man kan dra denna slutsats. När pengar skulle betalas in till dessa fonder senast den 15 oktober hade 6 100 företag betalat in sammanlagt 5,2 miljarder. Fram till den 30 november hade 2 000 beslut fattats omfattande 6 000 projekt till ett sammanlagt belopp på 1,3 miljarder. Fonderna är tänkta att finnas i fem år; därför anser inte jag att detta är ett långsamt utnyttjande. Slutligen, Hugo Hegeland, är mannen på verkstadsgolvet normalt medi en facklig organisation som i sin tur bildar huvudorganisationer. Därför har dessa förnyelsefonder fått denna tekniska utformning.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig: 1. om väntetiderna för olika slags operationer runt om i landet är kända för socialdepartementet och om jag är beredd att redovisa dessa uppgifter för riksdagen och 2. om regeringen är beredd att vidta konkreta och handfasta åtgärder för att nedbringa de långa väntetiderna och när sådana förslag i så fall kan väntas. Vid sammanträde i socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning den 19 november i år diskuterade jag bl.a. kösituationen inom sjukvården med företrädare för socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen. Det är för närvarande långa väntetider till starroch höftledsoperationer inom en del landsting i landet. Denna situation har uppstått som en följd av bl.a. den snabba medicintekniska utvecklingen, som medger att undersökningar och behandlingar som tidigare varit komplicerade och smärtsamma nu kan göras relativt enkelt och skonsamt. När en ny teknik kommer fram och kunskap om denna sprids ökar efterfrågan snabbt och kan i början inte tillgodoses trots att utbudet ökar. Vid en rundringning till flertalet landsting, som vi genomfört på socialdepartementet, har vi kunnat konstatera att sjukvårdshuvudmännen genom olika aktiviteter söker få ner väntetiderna. Jag delar emellertid Daniel Tarschys åsikt att vi på nationell nivå behöver en analys av hela kösituationen i sjukvården. Socialstyrelsen genomför därför i samarbete med Landstingsförbundet en kartläggning av väntetiderna, där dessa sätts i relation till verksamheternas olika moment — utredning, behandling och eftervård. Jag räknar med att få en första avrapportering till hälsooch sjukvårdsberedningen under våren 1987. Daniel Tarschys efterlyser konkreta och handfasta åtgärder för att nedbringa väntetiderna. Främst är detta en fråga för landstingen själva att besluta om. För att ge större eftertryck åt diskussionen och om möjligt få fram ett konkret handlingsprogram har hälsooch sjukvårdsberedningen på mitt förslag kallat till en bred diskussion om väntetider och läkarförsörjning. Till denna diskussion kommer att inbjudas företrädare för sjukvårdshuvudmän nen, de politiska partierna och de fackliga organisationerna. Diskussionen skall äga rum den 27 januari 1987.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

Därför uppfattar jag det som en mycket glädjande framgång att socialministern numera har en annan uppfattning i denna fråga och alltså delar vår bedömning att det behövs en analys av hela kösituationen inom sjukvården. Eftersom jag då och då klankar på socialministern vill jag nu gärna ta tillfället i akt och oreserverat berömma henne för denna nya uppfattning. Jag utgår från att rapporteringen våren 1987 blir offentlig och därmed också tillgänglig för riksdagen. Beträffande beredskapen för handfasta och konkreta insatser mot sjukvårdsköerna kan jag inte vara lika positiv. När det här ämnet kommer på tal är det alltid två teman som socialministern tar upp. Det ena är att köerna beror på den medicintekniska utvecklingen. Det andra är att saken ankommer på landstingen och inte på regeringen. Men här tycker jag faktiskt att fru Sigurdsen gör det litet för enkelt för sig. Det är sant att utvecklingen inom läkarvetenskapen gjort att en mängd nya ingrepp och behandlingar har blivit möjliga. Men nyckelfrågan blir varför vi i Sverige är så fasligt långsamma på att anpassa oss till de nya möjligheterna. Hjärtsjukdomar är här ett mycket bra exempel. Vi gör i Sverige omkring 250 kranskärlsoperationer per en miljon invånare, medan man i andra länder gör det dubbla eller tredubbla. Det har nyligen kommit ett planeringsunderlag från socialstyrelsen, där det sägs att vi borde inrikta oss på 800 operationer per en miljon invånare och att det brådskar med en utbyggnad. Vad gör regeringen för att främja en sådan utbyggnad? Socialministern säger i svaret att det i första hand är landstingens sak att ta itu med väntetider och köer inom sjukvården. Jag förnekar inte detta. Men vi har också ett statsråd som är ansvarig för sjukvårdsfrågorna, och vi har en regering som enligt hälsooch sjukvårdslagen har det övergripande ansvaret för att sjukvården fungerar. Inte minst är regeringen ansvarig för att olika delar av det offentliga systemet samverkar och inte motverkar varandra. Här tycker jag det finns stora brister i den politik som regeringen bedriver. Skall sjukvården klara en flexibel efterfrågan, måste det också finnas flexibelt utbud. Men genom höga marginalskatter, Dagmarreformen och på annat sätt har man minskat läkarnas intresse och möjligheter att arbeta extra. Ett annat problem är kopplingen mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Den har genom Dagmarsystemet blivit helt mekanisk, och det ställs inga prestationskrav. Samtidigt ser vi hur patienter som står i kö inom sjukvården blir sjukskrivna i månader och år i väntan på operation och rehabilitering. Kostnaderna för sjukförsäkringen har stigit med flera miljarder de senaste åren. Det är inte alls osannolikt att så mycket som en miljard kronor går till patienter som befinner sig i sjukvårdsköerna. När man lokalt, t.ex. i Göteborgs och Bohus län, försöker pröva på att både spara pengar och förkorta köerna genom att föra över medel från sjukförsäkringen till sjukvården, sätter regeringen käppar i hjulen och stoppar experimentet. Jag efterlyser fortfarande aktiva åtgärder från regeringens sida för att få bukt med sjukvårdsköerna. Det minsta man kan begära, fru Sigurdsen, är att regeringen i varje fall slutar med att motverka de försök i denna riktning som görs av sjukvårdshuvudmännen.

Herr talman! Den 7 juni 1985 diskuterade vi här i riksdagen propositionen om HS 90 och socialutskottets betänkande med anledning av denna proposition. Från moderat sida var vi som enda parti starkt kritiska mot proposition och betänkande på vitala punkter. Först och främst menade vi att man i betänkandet och i propositionen överbetonat primärvårdens roll inom ramen för den totala sjukvården. Samtidigt bantade man länssjukvården och operationssjukvården på ett sätt som vi ansåg inte rimmade med de centrala behov som vi har av just denna form av sjukvård. Herr talman! Jag skall be att få citera litet grand ur vår partimotion. Där stod bl.a.: ”Den, enligt vår mening, kraftigt överdrivna tilltron till vad folkhälsopolitik och en starkt utbyggd primärvård kan åstadkomma förefaller ha lett HS 90 och propositionen till uppfattningen att kvalificerad sjukvård vid länsoch länsdelssjukhus är något som i betydande utsträckning kan och bör ersättas av primärvård. Detta är som vi redan antytt helt felaktigt och tyder på att den medicinska sakkunskapen inte haft mycket att säga till om vid utformningen av principprogrammet. Primärvård är inte, och kan inte, vara ett alternativ till länssjukvård annat än i gränsskikten där länssjukvårdens kvalificerade insatser inte behövs.” Från sammanfattningen av motionen vill jag citera: ”Vi måste konstatera att HS 90-programmet saknar trovärdighet och att programmet och därmed propositionen inte kan läggas till grund för utvecklingen av hälsooch sjukvårdspolitiken. Att inom ramen för de resurser som kan påräknas växla länssjukvård mot primärvård i offentlig regi på det sätt som föreslås är uteslutet för så vitt inte ambitionen att bota sjukdom sänks påtagligt.” Herr talman! Jag konstaterar att de farhågor som vi då från moderat sida betonade har besannats betydligt snabbare än vad vi egentligen kunde tro. Vi hade redan då på känn och visste om att det fanns besvärliga köer inom viktiga delar av sjukvården, och vi tog upp den frågan till seriös och saklig debatt. Men tyvärr fick vi inte medhåll från kammarmajoriteten. Den moderata gruppen i Landstingsförbundet hade precis samma uppfattning beträffande inriktningen av hälsooch sjukvårdspolitiken i samband med den remissbehandling som föregick propositionen. Herr talman! Jag menar att det från regering och riksdag har gått ut felaktiga signaler till sjukvårdshuvudmännen när det gäller inriktningen av hälsooch sjukvården inför framtiden. Vi ser nu de oerhörda lidanden som köerna innebär för starrpatienter, dem som har höftledsbesvär, kranskärlspatienter och andra. Lidande och för tidig död är en följd av en som vi menar felaktig inriktning beträffande sjukvårdsresurserna. Väldigt mycket av våra stolta välfärdsambitioner kan nu inte förverkligas beroende på de problem som vi har. Herr talman! Vi menar också att regeringen egentligen inte ser dessa problem på det sätt som man borde göra. Man kan faktiskt ifrån företrädare för regeringen märka påtagligt dubbla budskap i de här frågorna. Statsrådet Sigurdsen är säkert ärlig i sin uppfattning när det gäller ambitionen att lösa problemen. Men man blir betänkt när man tar del av civilminister Bo Holmbergs tal vid bl.a. Kommunförbundets konferens så sent som den 20 november 1986. Jag citerar litet grand ur det tal som han höll där: ”Ett viktigt inslag i en politik som tar sikte på att både slå vakt om kvaliteten och att öka effektiviteten är att genomföra nödvändiga strukturförändringar inom den offentliga sektorn.” Han sade vidare: ”Utbyggnaden av äldrevård, primärvård och förebyggande hälsovård måste leda till neddragningar inom sjukhusvården. Annars får vi överkapacitet eller att människor får sjukhusvård i stället för vård på sjukhem och på vårdcentral.” I dessa dagar — när vi har påtagliga köer som medför socialt lidande för hundratals och kanske tusentals människor i vårt land — går civilministern ut och säger att vi har en överkapacitet beträffande den här formen av sjukvård! Min fråga till socialministern är: Delar socialministern civilministerns uppfattning att vi har en överkapacitet när det gäller dessa viktiga sjukvårdsresurser? Jag tror att det finns anledning för regeringen att verkligen tänka igenom situationen och sedan också torgföra sin uppfattning utifrån en samlad syn på de här frågorna. Väldigt många människor förväntar sig att vi tar vårt politiska ansvar också i riksdagen när det gäller de allvarliga köerna inom sjukvården för närvarande.

Herr talman! Köerna inom sjukvården är ett besvärande problem. När man talar om orsakerna till dem tror jag för min del inte att det är så lätt att utse den ena eller andra syndabocken. Man förenklar verkligen problemet om man i hastigheten säger att det är Dagmarreformens fel. Det är mycket mer komplicerat än så. Ytterst har problemen sin grund i tillgången på läkare. Där har vi kanske litet till mans en mindre bra bakgrund. Jag har länge — så långt det gick — försökt motarbeta krav på nedskärningar inom läkarutbildningen. Mycket pådrivande i det avseendet har flera andra partier i denna kammare varit. Till slut har också jag fått finna mig i att en i stort sett enig riksdag har skurit ner läkarutbildningen. I dag har vi fler läkarvakanser än någonsin. Så till frågan om primärvården. Jag är fullkomligt övertygad om, att om sjukvården bara skall inrikta sig på att ta hand om de skador som uppstår i samhället och inte ger de förebyggande insatserna tillräcklig vikt, då kommer vi aldrig att klara upp det här. Då kommer vi att drunkna i de onödiga skador som hela tiden uppstår. Däremot vill jag ge dem rätt som säger att det, även om vi lyckas med den förebyggande verksamheten, inte för den skull kommer att falla ut stora pengar. Framför allt en ökad medellivslängd gör ju att det förr eller senare uppstår sjukvårdskostnader. Det är fråga om att öka livskvaliteten när man försöker förebygga ohälsa och sjukdom. Jag tror också att trycket på slutenvårdsinrättningarna kommer att vara ganska stort en lång tid framöver. Men jag tror att det går att göra mycket genom att lära sig av internationella erfarenheter. Dessutom gäller det att i vårt land söka bästa klinik, alltså studera de kliniker som gör ett effektivare arbete, hinner med fler operationer osv. och överföra deras teknik till andra kliniker. Däremot tror jag inte att de tänker rätt som säger, att om vi bara får mer av privat vård, så klarar vi problemen. Jag är för privata alternativ över hela vårt land, men i dag är 1 20 av vården privat och 99 26 offentlig. Inom operationsverksamheten, där köerna finns, är den privata verksamheten ännu mindre. Därför måste man lägga tyngdpunkten i strävandena på att öka effektiviteten i den del av vården som motsvarar 99 96 av verksamheten. Men det är klart att man kan lätta på trycket på slutenvårdsinrättningarna genom att köpa ytterligare tid av läkarna. I t.ex. Stockholm, med moderat ledning och med ett folkpartistiskt sjukvårdslandstingsråd, kan man naturligtvis köpa en mängd privata operationer, om man är beredd att betala för det. Man kan köpa in dem hos privata vårdgivare på egna kliniker som står tomma. Vad jag återigen vill säga i detta inlägg är att vi samtliga här, med det ansvar vi har litet till mans på olika håll i hela riket, skall vara försiktiga i debatten och i stället försöka föra en sjukvårdsdebatt som leder framåt och ta itu med de uppenbara problem som finns på många ställen. Jag ber att få tacka för att jag fick göra detta inlägg, herr talman.

Herr talman! När det gäller att kartlägga köerna kan det vara ganska intressant att notera att socialstyrelsen tidigare hade en regelbunden statistik, där man samlade in uppgifter från samtliga kliniker vid landets akutsjukhus. Detta gjorde man t.o.m. sista kvartalet 1978. Vad hände sedan? Ja, sedan kom det en proposition om socialstyrelsens omorganisation. Den här statistiken utsattes för viss kritik, som jag kan förstå var befogad ibland. Det är nämligen väldigt svårt att åstadkomma en tillförlitlighet när det gäller huruvida köer är jämförbara, hur man skall definiera begreppet kö osv. När man läser den här propositionen, signerad av dåvarande socialministern Gabriel Romanus, finner man att han föreslog att denna statistik skulle upphöra. Gabriel Romanus skrev i propositionen att han ansåg att socialstyrelsen inte själv annat än i undantagsfall bör producera statistik. Jag var förmodligen som riksdagsman med om att tillstyrka propositionen. Jag vill återigen upprepa att det inte är lätt att åstadkomma en tillförlitlig kartläggning, som exakt visar vilka köer vi har. Jag tror att vi skall ha det fullt klart för oss. Sedan vill jag säga till Daniel Tarschys att det vidtas en hel del åtgärder. Socialstyrelsen och Landstingsförbundet skall till juni 1987 i en expertgrupp ta fram förslag till kranskärlskirurgins utveckling i landet. Man skall redovisa sina delresultat efter hand. Det råder brist på röntgenläkare. Därför är det köer till den diagnostiken. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall lägga fram förslag om hur kapaciteten inom radiologin skall ökas. Det arbetet skall redovisas tidigt under 1987. När det gäller gråstarrsoperationer kan jag redovisa att det 1985 genomfördes totalt 16 500 sådana operationer i Sverige. Vi räknar med att det i år skall genomföras 20 000 sådana operationer. Vi kan också notera att det 1985 genomfördes 200 operationer per 100 000 invånare. Det är samma siffra som för våra grannländer Island och Danmark. Jag tror emellertid, precis som Börje Hörnlund, att det inte går att hitta bara en syndabock. Nu har ju Daniel Tarschys hittat en syndabock: socialministern. Han får gärna utmåla mig som sådan, men då lyssnar jag mycket intresserat till vad det är för metoder och medel som folkpartiet och Daniel Tarschys vill komma med. Jag förstår att Daniel Tarschys ifrågasätter olika saker och frågar mig om olika åtgärder. Bakom det måste förmodligen ligga att folkpartiet har geniala metoder för att komma till rätta med dessa problem. Jag kan emellertid inte skönja några sådana i Daniel Tarschys debatter; det är inte första gången som han debatterar dessa frågor. Jag vet mycket väl att blåslampan kommer att förfölja mig, och jag skall ställa upp i de här debatterna. Jag tror att det behövs olika åtgärder och att det är inte minst viktigt att pröva olika metoder, som man nu gör ute i landstingen, för att på olika sätt organisera insatserna så att man kan komma fram till ett bättre resultat. Många av de reportage som har gjorts kring de här problemen visar att det ändå går att göra förändringar. Det finns olikheter inom ett och samma landsting, där man på en klinik har klarat det bra medan en annan klinik klarat det sämre. Det är kanske utsiktslöst för oss att här återigen diskutera framställningen från Göteborgs och Bohus läns landsting. Redan enligt nuvarande statsbidragsbestämmelser utgår ungefär 8,5 miljarder kronor från försäkringen till sjukvården. Vi är också beredda att vid nästa förhandling med Landstingsförbundet diskutera hur försäkringskassornas bedömningar bättre skall kunna tas till vara när det gäller landstingens planering. Som jag tidigare har sagt, har rehabiliteringsberedningen bl.a. i uppdrag att titta på det här för att man eventuellt skall kunna utnyttja de samlade resurserna på ett bättre sätt. Aktiva åtgärder vidtas, och jag skall vara mycket lyhörd för vilka aktiva åtgärder — utöver dem som redan är på gång — som Daniel Tarschys har att komma med. Men då vill jag höra någonting utöver detta om framställningen från Göteborgs och Bohus läns landsting, tack!

Herr talman! Jag har viss förståelse för att socialministern är trött på att höra talas om detta experiment, som alla politiska partier i Göteborg ville genomföra. Men eftersom det nu var ett experiment som innebar att man dels sparade pengar, dels kortade av köerna, är man förbluffad över att regeringen inte gav sitt medgivande. Jag är lika förbluffad själv, och därför återkommer jag då och då till socialministern med frågan om regeringen inte har tänkt om. Det förefaller för alla bedömare utom regeringen så uppenbart att hittar man en möjlighet att både spara pengar och korta av köerna så skall man gripa den möjligheten i flykten. Det är i djup förbryllelse över regeringens ställningstagande som vi då och då återkommer i den här frågan. Det är förvisso inte så att jag vill göra socialministern till syndabock för sjukvårdsköerna, och inte heller vill jag utpeka Dagmarreformen som enda faktor — långt därifrån. Men socialministern är dock det ansvariga statsrådet, och regeringen har ett övergripande ansvar för att sjukvården i landet fungerar, för att sjukförsäkringens pengar används klokt och för att hela det samlade systemet är i harmoni med sig självt. Det är därför vi då och då återkommer till de brister som har sitt ursprung i att olika delar i systemet inte är harmoniserade. Det råder inte harmoni i systemet, om sjukförsäkringen månad för månad, år efter år betalar ut pengar till patienter som väntar på en relativt billig operation. Då skulle ju de pengarna mycket bättre och mera humant kunna användas för att se till att fler operationer kom till stånd. På ortopedkirurgiska kliniken i Göteborg har man nu väntetider på mellan två och tre år för oprioriterade fall. Det gläder mig att socialministern vid sina rundringningar i landet har fått fram exempel på att köer har kortats. Säkert görs det framsteg, säkert finns det områden där man expanderar vården, men det bekymmersamma är att vi har så många områden där vården inte expanderar att socialstyrelsen kom fram till att vi skulle behöva mer än tredubbla t.ex. de hjärtkirurgiska ingreppen. Det finns alltså oerhört mycket mer att göra. Jag har inte tid att på mina tre minuter ge en total katalog över vad folkpartiet vill göra för att attackera kösamhället på detta område, men jag lovar socialministern att vi skall återkomma i vår sjukvårdspolitiska motion i januari.

Herr talman! Jag fick inte något svar på min fråga: Anser statsrådet Sigurdsen — i enlighet med statsrådet Holmbergs uttalande — att vi har en överkapacitet när det gäller länsoch länsdelssjukvården? Det skulle vara intressant att få höra hur socialministern, som är ansvarig för dessa frågor, ser på den saken. Sedan vill jag återigen ta upp frågan om inriktningen av sjukvården. Jag vill således fråga statsrådet: Är det inte dags att se över denna fråga?

Är det inte också dags att se över sjukförsäkringssystemet i enlighet med vad vi moderater har krävt? Moderata samlingspartiet är det enda parti som har begärt att vi skall få ett heltäckande och bättre sjukförsäkringssystem, som innebär att försäkringen också skall täcka en större del av sjukvården över huvud taget. Om vi hade haft ett sådant system skulle försöket i Bohuslandstinget inte ha behövt avvisas. Då hade det nämligen varit självklart att använda de gemensamma resurserna så, att också de som inte ser, de som inte kan gå och de som har kärlsjukdomar skulle få sina problem lösta. Då hade vi kunnat ta av de samlade resurserna och lösa problemen, i stället för att — som nu är fallet — diskutera försök i Bohuslän. Man säger: Landstinget i Bohuslän är ju inte det fattigaste landstinget, så där skall man inte ha några försökspengar. Är det således inte dags, Gertrud Sigurdsen, att se över vårt samlade försäkringssystem och att förbättra det på det sätt som vi moderater förespråkar? Då skulle vi kunna hjälpa de sjuka. Till sist. Gunnar Hofring, Landstingsförbundets ordförande, sade i TV i söndags: Visst skall vi använda oss av den privata vården. Nu går Gunnar Hofring ut och säger: Vi tar den lilla privata vården som en räddningsplanka i det här läget. Det skall jämföras med den lilla procent som Börje Hörnlund pekar på. Nu är det dags att gripa tag i räddningsplankan! Min fråga till statsrådet Sigurdsen blir: Är det inte dags att i stället se till att den privata alternativa vården får en chans inom ramen för vår totala sjukvård i stället för att bara se denna som en räddningsplanka när den offentliga vården inte fungerar?

Herr talman! Jag kan hålla med Daniel Tarschys om att olika delar av systemet kanske inte alltid harmoniserar. Sedan säger Daniel Tarschys att han inte hade någon katalog att presentera. Men jag hade emotsett ett litet bidrag till den katalog som vi alltså har att förvänta oss under den allmänna motionstiden i januari. Jag ser således med intresse fram emot den katalogen och mot de nya fräscha, friska idéer som där kommer att presenteras. Sedan till det här med att använda försäkringskassans pengar. Jag tror att vi skall ha klart för oss att vi på den punkten inte löser alla köproblem. Daniel Tarschys tror nog inte heller någonting annat. Det är ju så, Daniel Tarschys, att de flesta som behöver en höftled eller som behöver genomgå en starroperation är pensionärer, människor som alltså inte längre omfattas av sjukförsäkringen. Daniel Tarschys och folkpartisterna i övrigt menar väl inte att man skall prioritera de människor för vilka sjukförsäkringssystemet gäller och låta äldre och gamla få stå tillbaka? Vidare tror jag inte att det finns någon som tycker att man skall premiera ineffektiva kliniker — jag avser då inte de kliniker som finns i Västsverige. Det är viktigare att man försöker göra en översyn och ta reda på vilka metoder som finns och hur man kan organisera vården. Till Göte Jonsson vill jag säga att det är riktigt att gamla människor inte skall behöva ligga kvar på akutsjukhus när de hellre borde finnas på små sjukhem, kanske inom äldreomsorgen. En sådan omstrukturering när det gäller hälsooch sjukvården anser både Göte Jonsson och jag är riktig. Göte Jonsson ställer flera gånger frågan till mig: Är det inte dags att inriktningen på sjukvården förändras i enlighet med vad moderaterna tycker? Den frågan svarar jag nej på, och jag förmodar att de övriga partierna här i kammaren gör likadant, därför att moderaterna är ganska ensamma här. Den svenska hälsooch sjukvården är ökänd internationellt, påstår Göte Jonsson. Varför kommer då så många delegationer från andra länder hit för att studera den svenska hälsooch sjukvården, som de tycker är ett föredöme? Vi låter dem se på verksamheten i olika delar av landet, på landstingens verksamhet som är mycket fin. Kvaliteten på den svenska hälso och sjukvården är mycket hög, och den är även mycket hög på alla de kategorier människor som jobbar där. Jag vill bestämt vända mig mot påståendet att den svenska hälsooch sjukvården skulle vara ökänd. Den privata delen av hälsooch sjukvården är och har alltid varit liten, och regeringen anser att den är ett värdefullt komplement till den offentliga sjukvården. Det är också riktigt, precis som Gunnar Hofring sade i debatten, att använda den privata hälsooch sjukvården, som i många sammanhang är flexibel, som ett utmärkt komplement för att bidra till att förkorta köerna på de områden där det i dag är köer.

Herr talman! Socialministern är nyfiken på folkpartiets förslag. Jag tror att hon känner väl till dem, men låt mig upprepa några av dem. Folkpartiet har begärt en kartläggning av köerna, för att få ett ordentligt underlag. På den punkten har vi tillmötesgåtts, vilket vi är mycket glada för. Vi har begärt en annan politik gentemot fritidspraktiker och sjukgymnaster. Det skall finnas en större förståelse för och en mera positiv hållning till den privata sektorn, till de olika alternativen. På den punkten svajar socialdemokratin av och an — ibland kommer det positiva uttalanden, som från Gunnar Hofring i söndags, men ofta kommer det negativa uttalanden, som går ut på att vården är ett område där all privat verksamhet skall vara bannlyst. Det är fortfarande oklart var socialdemokratin står i den frågan. Vi har begärt lägre marginalskatter. Det är något som kan bidra till att läkarna finner det mera lönsamt att operera än att tapetsera. Det kan också bidra till att minska köerna. Vi tror att sjukförsäkringen i större utsträckning måste användas för att få bort resursbrister inom vården. Bohusexperimentet är intressant, just därför att det är ett fall där man skulle kunna pröva en sådan överföring och både spara pengar och förkorta köerna. Vi är mycket missnöjda med att regeringen inte har velat gå med på detta experiment, trots att det har tillstyrkts av alla parter i Göteborg. Gertrud Sigurdsen sade att hon kände blåslampan i ryggen. Det är alldeles riktigt — blåslampan är på. Vi kommer att fortsätta att tjata om den här frågan, därför att det är så uppenbart att regeringen förr eller senare måste göra en saklig bedömning, och en sådan kan bara sluta i att det är klokt, om man har tillfälle, att både förkorta köer och spara pengar. Vi har begärt en utbyggnad av hjärtsjukvården i Norrland. Nu kommer socialstyrelsen med en bedömning som tyder på att alla har underskattat behovet av hjärtsjukvård i hela landet. Det behövs en snabb expansion av hjärtsjukvården om man skall klara de patienter som har behov av ingrepp. Det är önskvärt att riksdagen nästa gång följer folkpartiets förslag om en sådan expansion.

Herr talman! Jag ber att för tredje gången få upprepa min fråga, om civilministerns syn på överkapaciteten också är socialministerns syn. Jag tycker att det är viktigt att få besked om hur den samlade regeringen ser på kapaciteten inom sjukvården. Den ena ministern kan inte svara på frågor här och vara oroad över de brister vi har, medan en annan minister vid en konferens säger att vi har överkapacitet och att det är risk för överkapacitet inom samma område. Vilken är regeringens uppfattning? Beträffande HS 90 säger statsrådet att moderaterna står ensamma. Vi är ensamma i den här kammaren, men vi är inte ensamma i verkligheten, för verkligheten har visat att vi har rätt. Jag tror att det kommer att bli som i väldigt många andra frågor, att även andra politiska partier kommer att sluta upp kring vår syn på det här problemet. De patienter som inte får vård vet också att vi har rätt. Bland dem som arbetar inom hälsooch sjukvården har vi stöd av mycket breda grupper läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. De ser dessa problem och säger: Varför sörjer ni inte för att vi får justeringar i inriktningen? Herr talman! Vi återkommer till den här punkten, och jag hoppas att vi skall få ett bredare stöd även i kammaren utifrån en bättre verklighetsförankring. I synen på åldringsvården delar jag statsrådets uppfattning att det inte är meningen att de gamla skall ligga och ta upp vårdplatser på våra sjukhus. När det gäller äldreomsorgen har vi en ganska klar och samstämmig syn. De skall bo hemma så länge de kan, och de skall ha kvalificerad vård när de behöver detta. Det är orimligt att de gamla skall vara intagna på institutioner och sjukhus därför att de inte kan se eller gå eller inte kan röra sig av annan anledning, när vi inte ens kan vårda dem som behöver kvalificerad sjukvård. Jag tycker att statsrådet här målar upp ett problem som på sätt och vis inte finns. Vi måste ändå lösa båda problemen. Alternativvården skall vara ett komplement, säger socialministern. Men varför skall den vara ett komplement som man från den offentliga vårdens sida kan rycka till sig när man behöver? Är det inte dags att i stället se alternativvården som en resurs, en resurs som man satsar på? Vi vet att alternativet ger flexibilitet och även effektivitet inom sjukvården. Det ger valfrihet för patienten, det ger valfrihet för dem som arbetar inom sjukvården. Se inte längre alternativvården som ett komplement när landstingen behöver den, utan se den som en resurs för patientens skull och för att de som arbetar inom vården också skall kunna få valfrihet och bättre arbetsförutsättningar!
Herr talman! Jag blir litet förvånad när Daniel Tarschys mer eller mindre beskyller läkarna för att dessa på grund av de — som de anser — höga marginalskatterna skulle vara beredda att tapetsera hellre än att operera. Jag tror inte att våra läkare har en sådan inställning när det gäller att komma till rätta med de mänskliga problem som blir resultatet av att vi har långa köer. Jag tycker att det var en orättvis beskyllning. Jag har svarat en gång, Göte Jonsson. Jag upprepar mitt svar. Det som Göte Jonsson exemplifierade med gällde insatser inom långvården. Där tycker jag att vi skall ändra strukturen så att människor får den vård och den tillsyn som de behöver. Naturligtvis skall gamla människor bo hemma så länge som möjligt. Den privata delen av hälsooch sjukvården är ca 5 20. Den har aldrig varit större, och jag skulle förmoda att den inte kommer att bli så mycket större. Då är den ett komplement till den offentliga hälsooch sjukvården som alltså omfattar 95 96. Men jag vill säga att det är en resurs som vi har som komplement till den offentliga hälsooch sjukvården.

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig på vilket sätt regeringen avser ta initiativ för att långsiktigt upprätthålla kompetensen inom sjuksköterskeyrket. Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta dels för att rekrytera fler studerande till de medellånga vårdutbildningarna, dels för att behålla legitimerade sjuksköterskor och assistentpersonal inom hälsooch sjukvården. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Liksom frågeställarna anser även jag att sjuksköterskorna har en mycket viktig roll inom hälsooch sjukvården och att deras kompetens och yrkesskicklighet är av stor betydelse. I vårt land finns i dag drygt 90 000 legitimerade sjuksköterskor. Varje år nylegitimeras över 3 500 sjuksköterskor. Jag anser att de svenska sjuksköterskorna genomgående håller hög standard. När det gäller utbildningens kvalitet är det viktigt att den hålls på en hög nivå. Jag anser att vårdutbildningarna i dag — genom de senaste årens utbildningspolitiska reformer — har en bra beredskap för att kunna anpassas till den nya vårdstruktur som statsmakterna i propositionen om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården skisserat. Högskolereformen år 1977 innebar att sjuksköterskeutbildningen blev högskoleutbildning. Ännu en genomgripande reformering av sjuksköterskeutbildningen vidtogs år 1982. Därvid höjdes antagningskraven från genomgången grundskola till genomgången gymnasieutbildning. Vid de 39 vårdhögskolorna arbetar man med att upprätthålla och även höja utbildningens kvalitet. Jag har med tillfredsställelse noterat att sjuksköterskorna under senare år visat ett allt större intresse för forskningsoch utvecklingsarbete. Flera vårdhögskolor har också inrättat särskilda tjänster för forskning och utveckling. En väsentlig del av sjuksköterskeutbildningen är förlagd till praktisk verksamhet inom hälsooch sjukvård. Detta ger de blivande sjuksköterskorna en god förankring i dagens vårdarbete. Samverkan mellan forskning, utbildning och praktik kan dock i vissa avseenden förbättras. Jag är medveten om att sjuksköterskeutbildningen under de senaste åren inte haft så många sökande som tidigare. Det finns flera anledningar till detta. En anledning är att ungdomskullarna har blivit mindre de senaste åren. I och med att färre elever utexamineras från gymnasieskolan har antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen därmed också minskat. Det är sant att vissa platser för sjuksköterskeutbildning för närvarande inte utnyttjas. Det är dock inte fråga om tusentals sådana utan betydligt färre. Genomsnittligt utnyttjas cirka 85 20 av tillgängliga platser. Inom landstingen pågår många olika aktiviteter för att försöka intressera ungdomarna att välja ett vårdyrke. Landstingsförbundet bedriver ett treårigt rekryteringsprojekt för olika vårdutbildningar. Detta inleddes höstterminen 1985 och omfattar bl.a. en kampanj för vårdyrkena genom biografreklam och genom affischer, informationsbroschyrer och annonser. Regeringen följer uppmärksamt utvecklingen. För att öka rekryteringsmöjligheterna till hälsooch sjukvårdslinjen har en ettårig kompletteringskurs inrättats för ungdomar som gått annan linje på gymnasiet än vårdlinjen. fr.o.m. innevarande läsår finns en försöksutbildning i Malmö. Denna gäller sjuksköterskeutbildningen med inriktning mot onkologi. Sökandesiffrorna är höga, och jag är positiv till ytterligare försöksutbildningar. I och med att antalet sökande till vårdhögskolan minskat har konkurrensen om platserna blivit mindre, och därigenom har även antagningspoängen sjunkit. Jag är dock angelägen att framhålla att vårdhögskolorna självfallet antar endast personer med allmän eller särskild behörighet till hälsooch sjukvårdslinjen. Det betyder bl.a. att betygen i vårdämnena inte får understiga betygspoängen 3. Det är också viktigt att uppmärksamma att inte enbart betygspoäng har betydelse. För ett yrke som sjuksköterskans är i lika hög grad t.ex. allmän lämplighet av väsentlig betydelse. Jag finner inte att det för närvarande finns behov av att företa några studieorganisatoriska förändringar. De krav på nya eller fördjupande kunskapsområden som successivt ställs bör till stor del kunna tillgodoses inom ramen för gällande utbildningsplaner. Jag har hittills uppehållit mig mycket vid grundutbildningen till sjuksköterska, och den är viktig. Det finns också verksamheter som kräver att sjuksköterskan genomgått en särskild vidareutbildning, såsom exempelvis anestesi, intensivvård och vård av barn eller distriktssköterskeverksamhet. Till dessa vidareutbildningar finns för närvarande gott om sökande. I en verksamhet som successivt utvecklas behöver också de redan anställda sjuksköterskorna få möjlighet att genomgå fortbildning. Vårdhögskolornas resurser bör kunna utnyttjas även för detta. Det är viktigt att landstingen försöker åstadkomma ett flexibelt samarbete mellan hälsooch sjukvården och vårdhögskolorna i detta avseende. Ett sådant samarbete torde gagna såväl grundoch vidareutbildningen som fortbildningen inom landstingets område. Gullan Lindblad tar i sin interpellation också upp problemet med att sjuksköterskor väljer att lämna vårdyrket och söker sig till andra arbetsområden. Detta är naturligtvis mycket bekymmersamt. Anledningen är sannolikt i många fall av ekonomisk karaktär. Lönerna vill jag inte närmare gå in på eftersom det är en fråga för arbetsmarknadens parter. Jag hoppas förstås att den uppgörelse som träffats i dagarna innebär att situationen blivit ljusare. En annan fråga som naturligtvis också kan inverka är arbetstidens förläggning. Tyvärr är det ofrånkomligt att sjukvård måste bedrivas dygnet runt såväl vardag som helg. Ett visst mått av obekväm arbetstid kan man därför aldrig komma ifrån. Jag kan försäkra Rosa Östh och Gullan Lindblad att jag kommer att bevaka utvecklingen och föreslå regeringen att vidta de åtgärder som är möjliga för att öka rekryteringen till sjuksköterskeutbildningen och för att upprätthålla och vidareutveckla sjuksköterskornas kompetens.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Anledningen till min fråga är den oro som finns på så många håll i dag och som i olika sammanhang kommer till uttryck, en oro för hur framtiden skall gestalta sig för sjuksköterskorna och, naturligtvis, för sjukvården i dess helhet. Sjuksköterskeyrket är ju av tradition ett kvinnoyrke, och tyvärr är det ju så att kvinnors vårdarbete alltid har varit undervärderat, gett låg lön och dåliga arbetsvillkor. I åratal har man förlitat sig på att kvinnor ändå i huvudsak skall fortsätta att söka sig till vårdyrken och att de också skall fortsätta att visa den lojalitet och ansvarskänsla som är en förutsättning för att de skall tolerera sin låga status som yrkesutövare. De reaktioner som så tydligt kom fram i den senaste avtalsrörelsen var ett uttryck för den process som pågår inom sjuksköterskekåren, där man helt enkelt kräver upprättelse, uppvärdering och ett erkännande från samhället för den stora insats som sjuksköterskorna utför. Det är inte bara en lönefråga, även om den saken naturligtvis är av central betydelse. Det vi nu får erfara är att allt fler lämnar yrket och söker sig andra utkomstmöjligheter. 1985 var det 1 225 sköterskor som övergick till annan verksamhet, vilket är en ökning med 75 90 jämfört med 1980. Det uppstår alltså många vakanser, som skulle behöva fyllas med nyutbildade, men tyvärr är det också så att allt färre utbildar sig på det här området. Antalet elever som sökt sig till sjuksköterskeutbildning vårterminen 1987 har sjunkit med ca 1 000 jämfört med 1986. Jag har i min interpellation pekat på att intagningspoängen till vårdutbildning är låg. När det då gäller gymnasieskolans vårdlinje — som ju är den främsta rekryteringsbasen till vidare utbildning — uppger man i en del kommuner att man inte vet hur låg antagningspoängen varit, eftersom samtliga sökande kommit in. Här skall man då jämföra med det mycket stora antal elever som för bara några år sedan valde den här linjen. Allteftersom intresset för ett yrke minskar, sjunker givetvis också minimipoängen för antagning till olika linjer, och det på alla nivåer. Jag delar naturligtvis helt Gertrud Sigurdsens uppfattning att det inte bara är betygspoängen som avgör om en person blir en bra sköterska eller inte. Självfallet är det andra egenskaper, som inte kan mätas i betyg, som i de flesta sammanhang betyder mer. Men det är ändå fråga om en tendens som måste tas på allvar. Man måste ju ha klart för sig att det krävs vissa förutsättningar också för teoretiska ämnen för att eleven i fråga skall kunna tillgodogöra sig den kvalificerade utbildning det här gäller. I sitt svar framhåller socialministern att vårdhögskolorna endast antar personer med allmän eller särskild behörighet till utbildningen. Men detta har också tagit sig uttryck i att flera hundra platser i dag är vakanta inom vårdutbildningen. Vad händer om intresset fortsätter att minska, samtidigt som det råder en skriande brist på personal? Det är en följdfråga som man osökt måste ställa.

Jag har också noterat att socialministern har sagt att sjuksköterskorna bör få nya och utökade uppgifter i framtiden. Det kan gälla att tolka röntgenbilder, förskriva viss medicin osv. Jag vill inte här påstå att tanken är felaktig — det skulle i varje fall kunna innebära en viss statushöjning av yrket — men det förutsätter ju än mer ökade krav på utbildning och fortbildning. Herr talman! Jag vill påstå att situationen på det här området är mer oroande än vad Gertrud Sigurdsen i varje fall hittills gett uttryck för. Jag hoppas att regeringen inte bara passivt följer utvecklingen utan även tar sitt ansvar för att den negativa utvecklingen vänds. Vad det handlar om är ju ändå att vi också i framtiden skall kunna få en bra sjukvård i vårt land.

Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret på interpellationerna. Men jag är inte särskilt nöjd med det. Socialministern försäkrar att hon bevakar frågorna och att hon vid behov ämnar vidta nödvändiga åtgärder. Jag hävdar att sådana åtgärder bör vidtas omgående. Läget kan knappast vara mer kritiskt än det är för närvarande. Varje vecka har vi kunnat läsa annonser i tidningarna om sjuksköterskor som söker andra tjänster, med förbehållet att de inte vill ha landstingen som huvudmän — de enda huvudmän som praktiskt taget existerar inom vårdområdet. Enbart detta faktum borde göra att socialministern genast tog vissa initiativ i frågan. I sitt svar uppehåller sig socialministern huvudsakligen vid utbildningsfrågorna, och det är i och för sig positivt. Utbildningens kvalitet är ju grunden för sjuksköterskeyrkets status i vården. Nu förhåller det sig i praktiken tyvärr inte så bra som socialministern vill låta påskina. I fjol utnyttjades 82 96 av platserna — över 1 000 platser var alltså outnyttjade. Jag vet att det är litet olika i olika landsting. I t.ex. Örebro utnyttjades under fjolåret bara 38 9o och i Jämtland 66 96. Bristen på elever tvingade vårdhögskolorna att ställa in 15 olika utbildningar under 1985/86. Den aktuella statistiken visar på något bättre siffror jämfört med fjolåret på vissa linjer men desto sämre på andra. Det rör sig ändå om ca 500 outnyttjade utbildningsplatser. Det går inte att skylla på de minskade ungdomskullarna när det gäller antalet sökande. Det är, vad jag vet, tillräckligt många sökande till hårfrisörskeoch kosmetologutbildningarna och andra kortare utbildningar. Nej, orsakerna står naturligtvis att finna i alltför låga löner och alltför höga skatter i förhållande till de studieskulder man åsamkar sig vid längre studier. Det förhållandet borde socialministern snarast kunna göra något åt inom regeringen, dvs. föreslå sänkta skatter och förmånligare studiestöd. I vad gäller utbildningens innehåll, så är sannerligen inte allt så väl beställt! Jag har uppgifter om att vissa vårdhögskolor har mycket få läkarledda lektioner och att det vid vissa skolor praktiskt taget inte förekommer någon läkemedelsräkning. Sjuksköterskornas bristande kunskaper i matematik och läkemedelsräkning har jag påtalat i andra sammanhang, bl.a. i en motion redan år 1982. Ett enigt socialutskott uttalade sig då till förmån för Siri Häggmarks och min motion. Motionen var bl.a. föranledd av socialstyrelsens utredning om de medicinska riskerna i vården och mina egna erfarenheter från hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, bl.a. vad gäller feldoseringar av injektionsmedel. Sjuksköterskorna har på senare tid gjort egna utredningar i dessa frågor som tyvärr visar att kunskaperna i läkemedelsräkning är mycket bristfälliga. Utbildningsministern och jag har diskuterat dessa frågor. I ett radioprogram den 3 september gav utbildningsministern mig rätt på den punkten att sjuksköterskeeleverna bör få bättre matematikutbildning än de för närvarande får. Därför vill jag fråga: Är ni eniga om detta i regeringen? Jag konstaterar att utbildningsutskottet i det betänkande som vi skall behandla i morgon, nr 4, har hänvisat till att UHÄ har uppmärksammat frågan om vårdpersonalens behov av bättre kunskaper i matematik. Jag är tydligen i gott sällskap. Socialministern vill ju, som Rosa Östh också sade, lägga ytterligare uppgifter på sjuksköterskorna och ge dem ökat ansvar. Det framgick också av ett tal vid SHSTF:s kongress i höstas. Bl.a. skulle de kunna skriva ut recept och tolka röntgenplåtar från mammografi. Då bör enligt min uppfattning också utbildningskraven höjas väsentligt. Om jag tolkar socialministerns svar rätt föreslås inte någon förändring av den gymnasiala vårdutbildningen. Det stämmer i så fall inte med ÖGY utredningen och utbildningsministerns tidigare uttalanden om att den gymnasiala vårdutbildningen bör förlängas med ett år för att ge ökad plats för bl.a. matematik, naturvetenskapliga ämnen och engelska. Socialstyrelsen, vårdfacket och många vårdskolor har i sina remissyttranden betonat vikten av detta. Det finns även de som hävdar att inträdeskravet på högskolan egentligen borde vara att man har studerat på gymnasieskolans naturvetenskapliga linje. Men det finns, precis som Rosa Östh tidigare sagt, naturligtvis också andra faktorer som är viktiga. Jag vill bara peka på t.ex. behörighetsfrågorna. Varför var regeringen så kallsinnig när det gällde sjuksköterskornas rätt att få behörighet enligt lag? Man förordade i stället en föreskrift som grund för legitimation. Det blev också regeringens beslut. När som helst kan huvudmännen, landstingen, kräva att andra skall besätta sjuksköterskornas platser. Naturligtvis spelar också andra frågor in — skattepolitiken osv. Jag har själv arbetat skift inom intensivvården. Jag vet vad obekväm arbetstid vill säga. Men jag vet också att man kan få människor att arbeta på obekväm tid och under svåra villkor, om de får något kvar i portmonnän. Jag vill också fråga om socialministern är beredd att ta initiativ till en skattesänkning.

Herr talman! Jag vill först helt ansluta mig till vad Gullan Lindblad har anfört. Det jag kommer att säga innehåller en del av det som hon har talat om. Men, socialministern, egentligen är ju detta en debatt som aldrig skulle ha behövt föras. Jag tycker att det är sorgligt att en, som vi trodde, stor och viktig reform på vårdyrkesutbildningens område är föremål för så pass mycket kritik bara några få år efter genomförandet. Till detta kan man anföra att det är klart att det kan gnissla i maskineriet innan en reform stabiliserat sig. Men faktum är att det gnisslar litet väl mycket. Vi skulle ju, efter år av utredningar, få en vårdyrkesutbildning som skulle innebära en total och genomgripande förändring av mål, innehåll och uppläggning för att anpassa denna utbildning till utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Dessutom skulle det bli en vårdhögskola med forskningsanknytning. Det är möjligt — för att inte säga troligt — att förväntningarna var för högt ställda. Men efter flera olika utbildningsmodeller, som tillkom under 1960-talet, insåg vi som hade arbetat med det här — först inom Svensk sjuksköterskeförening och sedan inom vårt förbund — att allt måste bli bättre. Men vid SHSTF:s kongress, som nyligen avhölls, behandlades flera motioner rörande vårdyrkesutbildningarnas kvalitet, eller snarare brist på kvalitet. Och det var inte bara enskilda motioner. Det hade faktiskt väckts motioner som hela länsavdelningarna ställt sig bakom. Man anförde att kvaliteten på undervisningen varierar så pass mycket att man nu inte bara talar om A och B-skolor utan om A-, B och C-skolor. I en motion framhölls att den gamla rangordningen mellan olika skolor är på återgång. Det anses nu vara finare att ha gått på den eller den vårdhögskolan. Även om kritiken kan vara överdriven vill jag säga att den är skrämmande, framför allt därför att vårdutbildningen och vårdarbetet håller på att få en negativ klang. I flera motioner anfördes också att vi borde ha ett statligt huvudmannaskap. Det skulle förbättra enhetligheten och kvaliteten i utbildningen. Vi moderater har alltsedan 1979, då frågan kom upp i riksdagen, hävdat detta. Hittills har vi inte fått gehör för vårt krav, men vi fortsätter att driva denna fråga. Hade riksdagen 1979 beslutat om statligt huvudmannaskap så hade, med dåvarande priser, kostnadsöverföringen enligt huvudmannaskapsutredningens beräkningar kostat 300 milj.kr. Det ansågs vara mycket pengar då. Men det var också mäktiga krafter som låg bakom uppfattningen att det Prot. 1986/87:40 skulle vara en kommunal vårdhögskola. I en del motioner talades det faktiskt 2 december 1986 om att de landstingskommunala huvudmännen skräddarsyr utbildningen Om bibehållen tillgå efter det lokala landstingets behov. Enligt vår uppfattning hade det då varit ARSA sy väl använda pengar att införa statligt huvudmannaskap, inte minst med tanke ÅSAR 7 Statsrådet har i sitt svar noterat att sjuksköterskor under senare tid har visat ett allt större intresse för forskningsoch utvecklingsarbete. Ja, det är riktigt. Sjuksköterskor har forskat i många år. Svensk sjuksköterskeförening har varit föregångare och verkat för att så skulle ske. Men det har varit ganska komplicerat för många av dessa forskande sjuksköterskor därför att I inte alla kommunala högskolor har hunnit bygga upp ett forskningssamarbete för utbildningen. De kommunala högskolor som legat på tidigare universitetsorter har snabbare kunnat bygga upp ett forskningssamarbete med den traditionella högskolan. Jag hävdar att man med ett statligt huvudmannaskap på ett helt annat sätt än nu skulle få effektiva lösningar på problemen. De resurser som står till forskningens förfogande skulle då inte splittras utan kunna utnyttjas effektivare. Det är också viktigt med hänsyn till internationellt utbyte och erfarenhet av forskningsresultaten.

Herr talman! Först till Rosa Östh: Jag avser inte att passivt följa utvecklingen på det här området. Jag har i mitt interpellationssvar också uttryckt en oro inför att denna utveckling är bekymmersam. Jag kommer att vara mycket aktiv när jag följer utvecklingen för att se vad som behöver göras. Flera av talarna har tagit upp det som jag på SHSTF:s kongress sade om nya eller utökade uppgifter. När det gäller den framtida utvecklingen av hälsooch sjukvården, där inte minst äldreomsorgen kommer att få ett mycket stort utrymme, tror jag nämligen att det som sker allra mest kommer att beröra andra personalkategorier än läkarna. Sjuksköterskorna har här en nyckelroll, och jag vill i sammanhanget också nämna undersköterskor och vårdbiträden. Bl. a. i takt med att människorna i vårt land blir allt äldre stiger också behovet av omvårdnad, och tillgodoseendet härav är en av våra viktiga uppgifter. Jag tror att sjuksköterskorna är särskilt lämpade för att ta sig an detta behov. Jag brukar när jag talar om svensk hälsooch sjukvård säga att vi är världsbäst på många områden, men inte när det gäller den service som vi ger i omvårdnaden om människor. I det avseendet finns mycket att göra. Också i den utbyggda primärvården får sjuksköterskorna en större roll. Utbyggnaden av primärvården ställer krav på specialkunskaper på en rad områden, och de sjuksköterskor som är verksamma inom denna får exempelvis ta ansvar för många kronikergrupper. Som jag sade på kongres 45 sen ser jag fler möjligheter i framtiden också för sköterskorna och assistenterna. Jag nämnde mammografin, där sköterskorna, naturligtvis genom att en utbildning för dem kommer till stånd, kan ges möjligheter att få tolka röntgenbilder. Ett annat område är förskrivningsrätten. Socialstyrelsen har som bekant fått i uppdrag att genomföra försök med förskrivningsrätt för distriktssköterskor i Jämtlands län. Man skall naturligtvis försöka att göra alla yrken attraktiva, och det är viktigt att vi gör så också beträffande sjuksköterskeyrket. Men mycket av det som här behöver göras har inte staten utan sjukvårdshuvudmännen ansvaret för. Vi skall dock försöka att finna möjligheter till mer kvalificerade uppgifter också för sjuksköterskorna. Jag tror vidare att vi även har möjligheter att påverka organisationen. Vården skall ju utgå från patienten, och vi bör då tillämpa en helhetssyn i stället för att, som det många gånger är i dag, gå in för en specialisering av uppgifterna. Primär omvårdnad passar in i detta mönster. Förändrade, mer stimulerande och kvalificerade uppgifter är ett krav som sjuksköterskorna själva har fört fram. När det gäller den svenska sjuksköterskeutbildningen vill jag klart deklarera att denna är godkänd av och accepteras i alla de nordiska länderna. Vi har vid två tillfällen haft en diskussion om den på nordisk socialministernivå, men vi har nu helt klarat ut de tidigare föreliggande problem som diskuterades i en särskild arbetsgrupp. På Siri Häggmarks fråga kan jag bara svara att vi inte har några statliga tjänster inom hälsooch sjukvården. Det är sjukvårdshuvudmännen som inrättar tjänster där så behövs för olika kategorier på detta område.
Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att se litet närmare på statistiken över ansökningar och antagningar till sjuksköterskeskolorna över hela landet. Av den framgår att på en lång rad platser samtliga kompetenta sökande har fått plats. Beträffande linjerna för olika specialiteter är utvecklingen ännu mer oroande. Inom t.ex. det psykiatriska området har en tredjedel av kurserna måst ställas in i brist på sökande. Inom diagnostisk radiologi har samtliga sökande fått plats utom på en ort där kursen har ställts in, osv. Man kan också se på utbildningen inom den sociala omsorgen. Samtliga har fått plats i utbildningen för äldreoch handikappomsorg och för vård av utvecklingsstörda och flerhandikappade. Övergår man sedan till de kompletterande linjerna inom olika områden, de som ger 50 poäng och därunder, visar det sig att antalet sökande klart understiger antalet platser. Det är alltså inte fråga om något enstaka fenomen, utan samma bild kommer igen inom hela vårdutbildningsområdet. Det är alltså en allvarlig tendens, och detta problem löser man inte enbart genom att hänföra olika delfrågor exempelvis till sjukvårdshuvudmannen eller till arbetsmarknadens parter, osv. Någon måste i detta sammanhang känna ett helhetsansvar för utvecklingen, och socialministern måste ha de allra bästa förutsättningarna för att göra det. Jag tror att många i dag förväntar sig att få ta del av Gertrud Sigurdsens närmare tankegångar på detta område. Man måste ju konstatera att det är — Prot. 1986/87:40 hög tid att göra något. Jag tror inte att detta primärt är en studieorganisato 2 december 1986 risk fråga. Det är i varje fall inte enbart det, utan det är mer fråga om ett Om bibehållen tillgång betraktelsesätt som måste komma till uttryck i olika sammanhang och på - a på kompetenta sjukolika sätt. sköterskor
Herr talman! Jag konstaterar att socialministern sade många vackra ord om betydelsen av vårdyrkets status och sjuksköterskornas uppgifter och annat. Men det var väldigt litet substans i det hon sade. Vad som krävs detta sammanhang är faktiskt handling, socialministern. Varför inte starta denna aktivitet nu i stället för att följa utvecklingen? Det har hänt tillräckligt många negativa saker för att handling skall krävas omgående. Jag vill återkomma till kraven på förkunskaper när det gäller vårdutbildningen. Jag hävdar bestämt att det inte räcker med betyget 3 i vårdämnena för en blivande sjuksköterska. Inte minst med tanke på att dagens sjuksköterska skall handha mycket komplicerad teknisk apparatur är det absolut nödvändigt med goda kunskaper framför allt i naturvetenskapliga ämnen. I fråga om detta har vi gott stöd från UHÄ, utbildningsutskottet, socialstyrelsen, vårdfacket och andra. Det är skrämmande att notera att medelpoängen för intagning till sjuksköterskeutbildning på sina håll ligger så lågt som mellan 1,5 och 2 poäng. Vad får man då för slags sjuksköterskor, socialministern? I rådande läge skulle jag bli mycket förskräckt av detta faktum, om jag vore socialminister. Jag har icke fått svar på några av mina frågor. Anser socialministern att vårdutbildningen bör förbättras väsentligt och att vårdgymnasiet bör förlängas med ytterligare ett år? Jag vill vidare fråga: Vore inte en skattesänkning en lämplig åtgärd? Och hur är det med enigheten inom regeringen i dessa frågor? Till sist vill jag säga något om sjuksköterskeutbildningen i de nordiska länderna. Det som socialministern säger låter mycket bra, men vad det handlar om är att de sjuksköterskor som är utbildade inom den allmänna hälsooch sjukvårdsgrenen automatiskt får legitimation, medan alla andra sjuksköterskor med annan inriktning skall godkännas av resp. lands myndigheter på området efter en individuell bedömning. Vad har man uppnått med detta, socialministern? Jag tycker att det är skrämmande att de svenska sjuksköterskorna, som tidigare ansågs vara bland de bästa i världen, för närvarande riskerar att inte ens få legitimation i ett nordiskt grannland — vi har ju en gemensam nordisk arbetsmarknad.

Herr talman! Jag är också sjuksköterska, och jag lyssnade med förskräckelse till Gullan Lindblads utlåtande om standarden på sjuksköterskorna. Jag tror att de intagningspoäng som hon redovisade är litet förlegade. Vid den senaste intagningen var intagningspoängen faktiskt återigen högre. Det är naturligtvis viktigt att vi följer utvecklingen. Vi är alla eniga om att vi vill ha 47 en bra kvalitet på vårdutbildningarna. Jag vet att Gullan Lindblads agerande i denna fråga, inte minst under sommaren, har mötts med skepsis och förundran av sjuksköterskornas egen fackliga organisation. Man tycker sig inte känna igen de angrepp och den kritik som Gullan Lindblad kommit med. Såvitt jag förstår har man nu också klarat frågan om behörighet på nordisk nivå. Jag tycker att vi som sjuksköterskor, Gullan Lindblad, har gemensamt intresse av att inte misskreditera en yrkeskår och en utbildning som vi vet faktiskt håller en god kvalitet. Vi skall värna om den och se till att kvaliteten även i fortsättningen är god.
Herr talman! Det finns inte några statliga tjänster för forskarutbildade sjuksköterskor, sade socialministern. Nej, just det. Det är därför som vi faktiskt efterlyser ett statligt huvudmannaskap. Då finns större möjligheter att få tjänster inom forskning och utveckling. Nog finns det väl förutsättningar för socialministern att i överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen — så länge vi nu har ett kommunalt huvudmannaskap — understryka vikten av att sjuksköterskornas kunskaper tas till vara. Vi sjuksköterskor i riksdagen från samtliga partier motionerade om en professorstjänst för en sjuksköterska i Umeå. Nu finns det en sådan i Umeå. Den andra sjuksköterskan med professorstjänst finns i Norge. Så nog kan man påverka. Jag tycker faktiskt att sjuksköterskorna lägger ner så mycket arbete på sin forskning att allt måste göras för att de skall få möjlighet att fortsätta inom sitt område.
Herr talman! Jag har i mitt svar till Gullan Lindblad sagt att — jag upprepar det — jag inte finner att det för närvarande är behov av att företa några studieorganisatoriska förändringar. De krav på nya eller fördjupande kunskapsområden som successivt ställs bör till stor del kunna tillgodoses inom ramen för gällande utbildningsplaner. I arbetet på att få en samstämmighet i Norden har regeringen hela tiden haft SHSTF:s vårdförbunds stöd när det gällt att lösa problemen.
Herr talman! Jag noterar att socialministern faktiskt är på kollisionskurs med mycket viktiga remissinstanser vad gäller vårdutbildningen — i detta fall socialstyrelsen, vårdfacket, UHÄ och utbildningsutskottet. Jag är inte — detta kan jag säga till både socialministern och Ing-Marie Hansson — någon företrädare för SHSTF som vårdfack. Jag är riksdagsledamot för moderata samlingspartiet, och jag ser det som min främsta uppgift att verkligen värna om sjuksköterskekårens framtida utbildning och status. Det är en uppgift som jag faktiskt inte tycker att SHSTF alla gånger fyller. Jag bryr mig inte om ifall jag trampar någon på tårna, för jag vet att jag är ute i ett angeläget ärende. Till sist kan jag notera att jag fått mycket dåligt med svar från socialministern. Men vi borde vara eniga om en sak, nämligen att folk snabbt skall få vård av kunnig personal och att människor skall trivas inom vårdyrkena. Men så är det inte i dag. Man kan inte rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor. Man får dem inte att stanna kvar. Då frågar jag: Föresvävar det aldrig socialministern att vården skulle bli både effektivare och bättre samt intressantare för sjuksköterskorna om de hade fler vårdgivare att söka sig till? Jag lyssnade tidigare med intresse på socialministerns debatt med Göte Jonsson och Daniel Tarschys. Tyvärr måste jag konstatera att socialministern tycks vara väldigt kallsinnig. Nog borde det vara positivt både för patienterna när det gäller att snabbare få vård och för sjuksköterskorna att ha fler vårdgivare att vända sig till, när sjuksköterskorna nu så kategoriskt förklarar att de absolut inte vill arbeta hos landstingen? Det kan inte bli sämre än det är i dag, socialministern. Försök att tänka litet konstruktivt, oavsett om det gäller att ge statsbidrag till enskild vård eller att, som Bohuslandstinget begärt, ge mer socialförsäkringspengar för att beta av köerna. Hitta på nya, konstruktiva lösningar! Det borde vara lättare för regeringen än för en enskild riksdagsledamot. Jag väntar med spänning på de aktiva åtgärder som har utlovats.
Herr talman! Ibland uttalar sig Gullan Lindblad med hänvisning till att hon som botten har sjuksköterskeutbildning. Men ibland är hon tydligen inte främst sjuksköterska utan mera en moderat representant. Jag måste säga: Att som Gullan Lindblad slänga ur sig sakuppgifter med hänvisning till den fackliga organisationen och kritisera den utan att egentligen ha någonting på fötterna är förvånansvärt. Är det någon facklig organisation som har tagit mycket allvarligt på både utbildningsfrågorna och forskningsoch utvecklingsfrågorna är det Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund. Vi har haft nära kontakt med hela den grupp riksdagsledamöter som har en bakgrund i sjuksköterskeutbildningen. Jag vill också tillägga: Är det något förbund som har slagit vakt om den offentliga sektorn är det SHSTF. Därför tror jag inte, Gullan Lindblad, att man där delar den uppfattning som nu kom till uttryck om att det skulle vara en fördel att misskreditera utbildningens kvalitet och misskreditera den offentliga sektorn. Tvärtom finns det ett intresse att slå vakt om den offentliga sektorn för att kunna ge god vård till alla invånare.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om regeringen kommer att föreslå några åtgärder för att få ner förskrivningarna av bensodiazepiner och vidta åtgärder för att öka tillgången på kvalificerad vård och behandling för dem som är läkemedelsberoende. Jag har i proposition 1984/85:19 om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik framhållit att det är av yttersta vikt att komma till rätta med missbruket av psykofarmaka. Regeringen har gett ekonomiskt stöd för olika utvecklingsprojekt för vård av läkemedelsberoende. Vid bl.a. S:t Görans sjukhus i Stockholm finns en behandlingsenhet för patienter som är beroende av lugnande medel/ sömnmedel. Flertalet av patienterna har problem med bensodiazepiner, dvs. Valium, Sobril, Mogadon m.fl. medel. Verksamheten bedrivs som ett treårigt försöksoch utvecklingsprojekt. Socialdepartementet stöder både den praktiska behandlingsverksamheten och den forskning som bedrivs i anslutning till projektet. Enligt min mening kommer försöksverksamheten att ge nyttiga kunskaper och erfarenheter för den fortsatta vården av läkemedelsberoende patienter, som det främst ankommer på sjukvårdshuvudmännen att svara för. 1983 års läkemedelsutredning kommer särskilt att ta upp frågor som rör användningen av psykofarmaka. Utredningen väntas slutföra sitt arbete under första halvåret 1987. Jag avvaktar nu utredningens förslag. Regeringen har således redan vidtagit åtgärder för att komma till rätta med missbruket av psykofarmaka. Jag är beredd att föreslå ytterligare åtgärder när läkemedelsutredningens förslag föreligger.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Det finns ingen allmänt vedertagen och accepterad definition av missbruk och beroende av läkemedel. De begrepp som används är hämtade från andra former av drogberoende, vilket blir oerhört missvisande då det råder speciella förhållanden just runt läkemedelsberoende. Det finns många föreställningar om läkemedelsberoende. En av de vanligare är att man inte blir missbrukare om man bara går till en doktor och enbart följer doktorns ordination. En annan felaktig föreställning är att missbruk är kopplat till hur många tabletter man äter och under hur lång tid man äter dem. Men Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare har genom sitt arbete gjort den erfarenheten att människor med ångest inför sitt tablettätande kan förlora kontrollen över läkemedlen trots att de äter mindre antal tabletter än ordinerat, och utan direkt koppling till den tid tablettätandet pågått. En farlig och felaktig föreställning är att det är en ytterst liten grupp människor i Sverige som skulle vara ”läkemedelsmissbrukare”. Det finns experter som i debatten har påstått att den gruppen skulle omfatta 300-400 människor. Och dessa skulle stå på gränsen till att vara kriminella; åtminstone använder de sig av kriminella metoder för att komma över de begärliga läkemedlen. Genom att man hävdar att problemet är så litet behövs det heller inte några särskilda åtgärder från samhällets sida för att stoppa det hela. Enligt den offentliga statistiken är mer än hälften av dem som får lugnande och sömngivande medel över 60 år. 1,2 miljoner människor i Sverige bedöms under ett år vara i behov av dessa läkemedel, och dubbelt så många kvinnor som män ordineras läkemedlen. I tidskriften Alkohol och Narkotika nr 2 1986 skriver biträdande överläkare Stefan Borg vid det s.k. TUB-projektet på S:t Görans sjukhus att knappt 1 96 av befolkningen äter bensodiazepiner för att i första hand undvika de abstinensbesvär som är en följd av läkemedelskonsumtionen. Det skulle då röra sig om 80 000 människor som har ett beroende av medicin. Vi vet i dag att den medicinska/terapeutiska effekten av bensodiazepiner bara varar fyra till åtta veckor. Ändå fortsätter tusentals människor att äta dessa preparat år ut och år in just för att de inte klarar att sluta själva, eftersom de får abstinensbesvär av läkemedlen. En alkoholeller narkotikaabstinens är över på en vecka. Bensodiazepinabstinens kan vara upp till ett halvår. Ofta kommer abstinensen i vågor med månaders mellanrum. Detta gör att de traditionella institutionerna för vård och avgiftning inte förstått den läkemedelsberoendes beteende. Återfall har tolkats som om patienten inte är motiverad när det i stället varit fråga om en långt senare kommande abstinensvåg som patienten inte varit förberedd på och där han inte haft en aning om att den kunde komma så långt efteråt. Erfarenheten hos RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, är att människor som lidit av sitt tablettberoende och vänt sig till sjukvården för att få hjälp möts med råd som detta: Följer ni bara läkarens ordination så är det ingen fara. Eller också har svaret blivit: Om man har problem med läkemedel så beror det på överkonsumtion eller missbruk. Det ärligaste och inte alls ovanliga svaret från sjukvården är: Tyvärr har vi varken kunskaper eller resurser att hjälpa er. Allmänläkare i öppenvården står i dag för merparten av recepten för de beroendeframkallande läkemedlen. De skriver ut nio av tio recept, trots att de saknar kompetens i psykiatri. Ofta skrivs medlen ut isolerat, förmodligen i syfte att bota problemen, utan att de kompletteras med annan behandling. Socialstyrelsen borde inte tiga still längre. Om man inte snart kan enas inom socialstyrelsen och ge ut allmänna råd, känner sig inte heller landstingen tvingade att skaffa kunskaper och behandlingsresurser för dem som blivit tablettberoende. Det brådskar med en uttalad läkemedelspolitik, på samma sätt som vi har en alkoholoch narkotikapolitik.